Herr talman!

109 Resultatet av denna verksamhet är i stort sett positiv, men självklart måste man följa utvecklingen med stor uppmärksamhet. Vad man kan konstatera är att utvecklingen för flickor i åldern 16-17 år är sämre än för pojkar i motsvarande ålder. Det har naturligtvis olika orsaker. I det yttrande som arbetsmarknadsstyrelsen avgivit till regeringen i oktober månad angående redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder för arbetslösa 16-17-åringar sägs bl.a. att flickorna i något lägre grad än pojkarna tycks ha kunnat motiveras för de nya utbildningsinsatserna. Detta är naturligtvis beklagligt. Därför är det viktigt att SYO-konsulenter och SSA-råd och skolan i sin helhet kanske hårdare engagerar sig för denna grupp ungdomar. Det är mycket angeläget att man från regeringens sida — och det har också arbetsmarknadsministern understrukit — utvärderar de pågående försöken. Samhället måste aktivt medverka till att ungdomar inte minst i de här åldrarna inte hamnar vid sidan om i samhället utan bereds möjlighet att få något meningsfullt att syssla med. En möjlighet som inte helt får uteslutas är att man även i fortsättningen skall kunna bereda ungdomar möjlighet till beredskapsarbete om så skulle erfordras. Av arbetsmarknadsministerns svar framgår att han inte vill göra några ändringar i gällande regler för arbetslöshetsersättning. Jag delar den uppfattningen. I den allmänna debatten förekommer dock ibland inslag där man gör gällande att arbetslöshetsersättning kan erhållas på ett allför lättvindigt sätt. Om så är fallet tillhör det självfallet undantagen. Här finns det anledning att påtala nödvändigheten av att arbetsgivarna i vissa fall sänker kraven på den personal som skall anställas och inte utgår ifrån att de alltid kan få personal med lämplig utbildning eller yrkeserfarenhet. Samtidigt finns det anledning att påminna om nödvändigheten av att även den som är arbetslös måste — i alla fall under en övergångstid — ta ett arbete som kanske inte helt överensstämmer med det vederbörande räknat med att kunna erhålla efter genomgången utbildning. Detta är inte minst viktigt för arbetslösa ungdomar. Att erhålla arbetslivserfarenhet är något som man har glädje och nytta av i framtiden. Med detta som bakgrund ser jag för min del ingen anledning att ändra på gällande lagar eller innehållet i AMS anvisningar. Hela tiden beror det på hur tillämpningen sker. Under år 1980 har en restriktivare tillämpning skett i de fall då en arbetslös icke tagit erbjudet arbete trots att det ansetts lämpligt för vederbörande, och därmed har denne blivit avstängd från ersättning. Jag vill understryka att man vid de här bedömningarna inte kan göra något generellt uttalande, utan att bedömningen måste ske från fall till fall utifrån de förutsättningar som då ligger till grund för ställningstagandet. Slutligen, herr talman, vill jag säga att det naturligtvis är nödvändigt, för att vi skall kunna bereda så många människor som möjligt sysselsättning, att det förs en sådan politik i vårt land att man lägger grunden för den möjligheten. Jag utgår från att den nuvarande regeringen även i fortsättningen har den ambitionen.

Herr talman! Jag hade från början inte tänkt säga något i denna debatt, men sedan jag lyssnat på den måste jag säga två saker. Till att börja med har jag faktiskt fått väldigt god lust att säga ett par ord till Sten Svensson med anledning av hans anförande. Om jag dessutom kommer att låta litet mer upprörd än vanligt, har det sin grund däri att jag tycker att Sten Svenssons anförande var någonting alldeles speciellt. Jag har aldrig hört något sådant i denna kammare tidigare. Det var ett helt klart budskap. Det framgick av alla de rekommendationer som Sten Svensson gav: ta bort skyddsnäten, tvinga ungdomarna att ta de jobb som bjuds, se till att näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses, ta ingen hänsyn till ungdomarnas yrkesval, till deras intressen eller till deras rättmätiga krav på arbetsmiljöer. Jag har aldrig någonsin tidigare hört produktionsfaktorn arbetskraft behandlas på det sättet i denna talarstol. Samhällets uppgift skulle enligt Sten Svenssons mening vara att med alla medel se till att man får arbetskraft där den behövs, speciellt — sade Sten Svensson =— till de branscher som har svårt att rekrytera ungdomen som arbetskraft. I flera regioner är det ju så — man behöver inte vara norrbottning för att konstatera det — att man inte kan få jobb över huvud taget, hur man än försöker. Sten Svensson har fria resor med tåg och flyg i samband med sitt riksdagsuppdrag. Jag skulle vilja rekommendera honom att resa ut till de regionerna. Tala med ungdomarna där! Förlita er i riksdagsarbetet inte på insändare som är specialskräddade, utan gå ut i ett slags uppsökande verksamhet och kontrollera förhållandena! Jag är helt övertygad om att Sten Svensson och jag därefter blir ense på en punkt: den här interpellationen var egentligen djupt beklaglig. Jag vill gärna vara så vänlig jag kan, och jag vill uttala den förhoppningen att Sten Svensson har talat mot bättre vetande. Men är det av övertygelse, hoppas jag att inte bara de arbetslösa ungdomarna utan också de andra hjälper till att se till att Sten Svensson så snart som möjligt blir en arbetslös riksdagsman. Frågan får inte behandlas på detta sätt. Den är alldeles för dyrbar för det. Jag väntar nu med spänning på arbetsmarknadsministerns svar på detta. Jag skall inte ta det så allvarligt, om det är en enskild moderat riksdagsmans uppfattning som kommit till uttryck. Men om de rekommendationer som Sten Svensson har lagt fram i denna debatt inte blir klart och kategoriskt tillbakavisade av den ansvarige ministern, blir jag djupt oroad. Jag förväntar alltså att det blir klara besked från den ansvarige ministerns håll på denna punkt.

Herr talman! Det har ställts många tilläggsfrågor i denna debatt. Jag skall försöka besvara dem så ingående jag hinner. Låt mig först säga några ord om läget på arbetsmarknaden i dag. Det är ändå det som ger förutsättningarna och villkoren för hur bra vi skall klara det problem vi diskuterar. Tyvärr är situationen den att vi nu med raska steg är på väg in i en försämrad konjunktur. Det märks också nu på arbetsmarknaden. Antalet lediga platser sjunker. Antalet arbetslösa har hållit sig på samma nivå som förra månaden, men trendmässigt kan vi se en uppgång. Tre arbetslösa har att slåss om varje ledig plats. Det är ungefär läget. Det är klart att detta förvärrar de svårigheter som redan är betydande när det gäller att överbrygga från skola till arbetsliv. Vi har ju sedan förra hösten försökt oss på en omläggning för ungdomarna när det gäller hjälpen via skola och arbetsmarknadspolitik. Den frågan diskuterades också i den förra interpellationsdebatten. Låt mig här ge några siffror som ändå tyder på att omläggningen varit mer framgångsrik än vad man ofta får ett intryck av. De kvarstående arbetssökande och de som finns i beredskapsarbete kan ju sägas stå till arbetsmarknadens förfogande. Antalet 16-17-åringar i de båda kategorierna var i oktober förra hösten 14 000. De är i oktober den här hösten 8 000. Det är framför allt antalet ungdomar i beredskapsarbete som har reducerats mycket kraftigt: mot 7 000 förra hösten i oktober står nu bara 500. Antalet arbetslösa är däremot tämligen oförändrat. Det innebär att antalet sysselsatta i den kategori det här gäller har ökat men framför allt att fler har kommit in i gymnasieskolan. Det innebär att den katastrof som förutspåddes i och med den här omläggningen inte har inträffat. Vi har inte löst alla problem — långt därifrån — men siffrorna visar ändå att omläggningen var riktigt tänkt och i huvudsak riktigt utförd. Vi borde hjälpas åt att lösa de problem som återstår i stället för att föra ett krig om huruvida beslutet fattades i rättan tid eller inte. Också när det gäller intresset för industriarbete och utbildning inom industrisektorn finns det en del ljusglimtar att rapportera den här hösten. Enligt den preliminära statistiken om intagning till gymnasieskolan har andelen ungdomar som söker sig till de praktiska yrkeslinjerna ökat med 11 26. Ökningsandelen varierar från linje till linje, men generellt är detta ökningstakten. Jag tror att det resultatet ändå är en effekt av det arbete på olika håll och kanter — och inte minst opinionsbildningen kring temat att industriarbete är bättre än sitt rykte — som har pågått under senare tid. Det är också så att arbetsmarknadsutbildningen mer och mer riktas in på att ge yrkesutbildning. Men här har funnits en ledig kapacitet just i de linjer som leder fram till jobb inom industrin. Det har framgått av debatten att om man nu vill komma till rätta med ungdomarnas situation på arbetsmarknaden, så måste man angripa många faktorer. Jag tycker att Sten Svensson är litet för ensidig i sin beskrivning av hur man måste gå till väga. Det finns mycket att göra både för att förbättra ungdomarnas möjligheter och för att förändra deras attityder. Detta är bara en av åtgärderna. Därutöver är det klart att vi måste påverka industrin och andra arbetsgivare. Vi måste också ta ett ansvar i den här kammaren och i regeringen för att successivt förändra organisationen.

Här måste det ske en 28 november 1980 påverkan, en vägledning, så att deras intresse för att välja utbildning som leder fram till fast arbete blir bättre än det på många punkter är i dag. Men här gäller det som sagt att slå en brygga från skolan och över till arbetslivet. Men då får man lov att — om bildspråket tillåts — förstärka såväl båda brofästena som spannet. Det andra brofästet är naturligtvis de som rekryterar, dvs. arbetsgivarna. Jag tror att det inte minst inom industrin finns ganska mycket att göra för att förbättra situationen för ungdomarnas del, men självfallet också för industrins eget vidkommande — ungdomarna är ju den arbetskraft som man har att falla tillbaka på i framtiden. Att släppa till praktikplatser för introduktionsprogrammen och yrkesintroduktionen är en åtgärd som vi är mycket beroende av. Jag tycker också att man borde göra mer för att sälja sig som arbetsplats. Man gör mycket när det gäller att skaffa kapital för en investering. Man borde göra lika mycket för att se till att man blir en attraktiv arbetsplats. På den punkten finns det mycket Övrigt att önska. Som vanligt är de progressiva företagen redan inne på detta, medan många andra släpar efter. Vidare är det viktigt att man inte ställer högre krav än vad man egentligen behöver ställa. Men vi som för den här debatten måste ständigt fråga oss: Kan vi ändra på någonting av den hjälp som ges ungdomarna i utbildningen och i arbetsmarknadspolitiken? Vi har byggt ut gymnasieskolan, och vi försöker lägga ut en del av utbildningen på arbetsplatserna för att också tillgodose dem som inte trivs i skolan. Vi måste ständigt ha ett öppet sinne för att utvärdera våra insatser och ändra dem om de visar sig mindre lämpliga. Jag tror att massmedia — även om vi inte härifrån skall komma med pekpinnar mot den statsmakten — spelar en betydelsefull roll för de attityder som ungdomar och arbetsgivare i det här avseendet har. Jag skulle önska att det kanske mera gick ut på att riva ned fördomar än att förstärka dessa. Sten Svensson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att öka intresset för industriarbete och när man ämnar förelägga riksdagen förslag i det avseendet. Detta är någonting som vi inte kan klara med bara politiska beslut — det handlar om så mycket annat. Men arbetsförmedlare, yrkesvägledare och andra jobbar dagligen just med att försöka få ungdomarna mer intresserade av industriarbete. I övrigt återkommer regeringen till den frågan iden sysselsättningspolitiska proposition som vi avser att förelägga riksdagen i vår. Jag ber, herr talman, att få återkomma till en del av frågorna senare. Jag hinner emellertid nu säga till Sten-Ove Sundström att AMS i dessa dagar har inkommit med en framställning som ger oss underlag för att nu diskutera vilka ytterligare åtgärder som kan behövas på arbetsmarknaden denna vinter och under våren för att vi skall komma till rätta med situationen. När det gäller möjligheterna att utlokalisera arbetsplatser från orter där det är svårt att få tag på arbetskraft är det ju så att resurser inte saknas. Det finns utrymme härför i de anslag som redan är beviljade.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för de kompletterande synpunkterna. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att jag tycker att statsrådet Eliasson verkligen har givit ett genomarbetat svar och att han ser mycket positivt på de delproblem som jag tagit upp. Jag tolkar också svaret på det sättet att den väntade sysselsättningspropositionen kommer att ägna stort utrymme åt ungdomsarbetslösheten och de problem som där kvarstår för oss politiker att lösa. Sedan vill jag till Sten-Ove Sundström säga att insändarskribenten själv svarar för sina synpunkter. Eftersom denna insändare har spritts till en stor allmänhet, har jag frågat hur regeringen principiellt ser på de problem som där tagits upp. Sten-Ove Sundström kan inte vara omedveten om den debatt som förs ute bland allmänheten och som återspeglas på insändarsidorna i massmedia. Det är ju ganska många insändare som tar upp de här problemen. Att jag valde det här exemplet för att spegla allmänhetens reaktion över vad man får se och höra berodde på att den här insändaren publicerats i så många tidningar att jag ansåg det vara lämpligt att vi politiker kommenterade situationen. Om Sten-Ove Sundström vill ge ett svar till insändarskribenten direkt, kan det naturligtvis göras i insändarspalterna, för vederbörande kan knappast svara här i kammaren. Jag är självfallet, Martin Segerstedt, medveten om att det finns många orsaker till ungdomsarbetslösheten. Jag har gjort en orsakssammanhangsbeskrivning i min interpellation, där jag har pekat på olika faktorer. Därmed har jag inte sagt att många av dessa skall elimineras. Det finns många orsaker, och det gäller alla berörda parter. Jag sade faktiskt i mitt anförande att jag tycker att arbetsgivarna skall lära sig att leva med arbetsmiljölagen. Jag visade i mina citat från olika parter att det finns variationer i uppfattningarna. Men den omständigheten att jag nu har valt att lyfta fram vissa delproblem i ljuset skall definitivt inte tolkas som att jag inte vill intressera mig för alla övriga problem. Martin Segerstedt säger att jag inte ville läsa rubriken, ”Visst ville dom ha jobb”. Men Martin Segerstedt kan inte förneka att mina citat var korrekta. Denna undersökning visar att efterfrågan varierar starkt. Jag ville alltså spegla båda sidor. Jag är inte så ensidig som ni här påstår att jag är. Jag påpekade att det är flest sökande till affärsoch kontorsjobb. Och arbetsförmedlaren säger: ”Att trycket på kontorsoch affärssidan var så enormt, förvånade mig faktiskt.” Vidare säger han: ”Förvånande var det också, att så få sökte sig till verkstadsindustrin. Rapporterna om hur svårt den sektorn har att få folk, bekräftades verkligen här.” Jag kan fortsätta att läsa ur samma tidning — jag följer den mycket noggrant. Rubriken på s. 9 lyder: ”Men här fanns inga elever!” Och sedan stod det: ”Nike är ett verkstadsföretag som tillverkar lyftanordningar. Det ligger i utkanten av Eskilstuna. Nike har tagit emot tre elever för yrkesintroduktion. Nr 37 Men den dagen vi kom dit fanns inga elever där. Fredagen den En var helt försvunnen. En annan hade lämnat jobbet efter en dag. Den 28 november 1980 tredje hade tagit lov. På Nike har man fått känna av problemen. Kåre Widén från projektgruppen är med. —- Det var tre killar som fick jobb här. En bara försvann. Honom har jag inte hittat ännu, jag håller på att leta reda på honom. —- En annan hade problem. Personliga problem. Han har fått en annan plats. — Den tredje har tagit ledigt, därför att skolorna har ledigt i dag — och det var kanske inte riktigt meningen.” Jag är medveten om dessa problem. Jag har själv varit anställd i arbetsmarknadsverket under nära sju år, bl.a. som arbetsförmedlingsföreståndare, så jag har levt med dessa problem.

Men sen får de lov att ta ett anvisat jobb. Fortsätter de att säga nej till erbjudna jobb måste förmedlingen kunna meddela det till arbetslöshetskassan.” Detta visar att jag har velat spegla olika sidor av saken, även om jag i en interpellation inte har kunnat lyfta fram alla delproblem. Jag vill hänvisa till vad jag har sagt i debatten i andra sammanhang. Lahja Exner ansåg att mitt inlägg var nyanserat. Jag tackar för det omdömet. Karl-Erik Häll hade säkert missuppfattat den bakgrundsbeskrivning som jag hade gjort innan jag ställde mina frågor. Läs protokollet och begrunda!

Herr talman! Jag skulle litet närmare vilja diskutera några statistiska uppgifter med arbetsmarknadsministern. Det är en väsentlig skillnad på fjolårets och årets siffror för antalet anmälda arbetslösa 16 och 17-åringar. Nu håller detta visserligen på att utvärderas, men vi kommer med all säkerhet att kunna konstatera en väsentlig skillnad. Vi är på väg att skapa en dold arbetslöshet i denna åldersgrupp. I hanteringen mellan skolan och arbetsförmedlingen har säkert en hel ungdomskader kommit bort. Det är min fasta övertygelse. Det skall bli intressant att läsa den undersökning som är på väg. Över huvud taget tror jag att det över hela arbetsmarknaden finns risk för en större dold arbetslöshet än tidigare. De arbetssökande ger upp på ett annat sätt än tidigare, därför att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Jag vill fortsätta att läsa ur tidningsartikeln, Sten Svensson, men jag vill börja från början. Där står det om hur Stig Carlsson på arbetsförmedlingen tröttnat på att höra gnället om de arbetslösa: ”de söker inte några jobb.” Det 115 var utgångspunkten för hans undersökning. Vad hittade han då? Jo, att trycket på de lediga platserna var mycket större än han anat, alltså sökte människor jobben. Det är det väsentliga här. Att de sökande sedan gått efter de gängse mönster vi känner till är en sak vi får hjälpas åt att komma till rätta med. Det mycket könsbundna sökandet efter jobb behöver vi göra något åt, men -— som jag sagt tidigare — till det behövs resurser på arbetsförmedlingarna för att de skall kunna ge sig tid att tala med de arbetssökande.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern konstaterade i sitt inlägg att arbetslösheten ökar och att vi borde hjälpas åt att klara problemen, att påverka ungdomar, bl.a. för att de skall kunna välja rätt utbildning. För många av de här sakerna gäller att det är viktigt att vi ställer upp och hjälps åt. Men samtidigt finns regioner i vårt land som har betydande problem. Om vi t.ex. tittar på Norrbotten, som jag var inne på, är det där väldigt svårt att direkt kunna tala om för ungdomarna vilka utbildningar de skall välja för att få stanna kvar i sitt län på sikt. Det finns prognoser som pekar ut vad som kommer att hända med t.ex. Norrbotten under 1980-talet om inget radikalt görs. Vad det gäller arbetslösheten kunde vi i radion i morse höra att AMS beräknar att arbetslösheten kommer att öka med 30 000. Vi vet att det i Norrbotten bara under september månad fanns 3 543 arbetslösa under 25 år. Av dessa var 517 under 18 år. Jag ställde en fråga till statsrådet tidigare. Jag har förståelse för att han inte svarat på den, han fick rätt många frågor, men jag vill gärna upprepa den en gång till: Är statsrådet beredd att sätta in extra åtgärder för att klara sysselsättningen i Norrbotten, framför allt på ungdomssidan, inför den kommande vintern med alla de problem som då väntar i länet? Det kant.ex. göras genom extra beredskapsarbeten för ungdomarna. Vi hade säkert, Sten Svensson, fått en mycket bättre sakdebatt i inledningen i dag om Sten Svensson också redovisat svaret på den insändare som förekommit i de stora tidningarna och i SAF-tidningen, nr 38. AMS har svarat på brevet och på varje punkt i den insändare som Sten Svensson bygger sin interpellation på visat vad som gäller, vilka regler som finns och hur just det här speciella fallet har behandlats. Det hade skapat ett helt annat underlag för den diskussion som kom sedan om vi fått den balansen. Tyvärr har Sten Svensson helt utelämnat detta svar, och därför kom debatten lite snett i inledningen. Jag tycker att Sten Svensson, om han begär ordet ännu en gång, bör redovisa svaret. Det är väldigt viktigt, för det pekar på vad som hände just i det speciella fall som Sten Svensson tar upp i interpellationen, vilket definitivt inte går att översätta på ungdomen i gemen.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern hann inte svara på min fråga. Min fråga blev bara en halv fråga. Vi är alltså kvittade, kan man säga. Jag vill fortsätta med det som jag började på i mitt förra inlägg, när jag citerade brevet. För tre fjärdedelar av lediga arbeten i Stockholm krävs det yrkesutbild Nr 37 ning. Av de arbetssökande, arbetslösa i Stockholm, är 70 20 invandrare. I Fredagen den dagens läge har de att räkna med sex månaders väntetid till kurserna i 28 november 1980 svenska, som är inkörsporten till kurser i allmänna ämnen och till preparandkurser, som i sin tur öppnar dörrarna till en yrkesutbildning, som sedan kan leda till ett yrkesarbete. Det är alltså först efter så lång utbildning som man motsvarar kraven och kan besätta någon av de lediga platser som finns. Jag upprepar min fråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att stoppa den nu pågående nedrustningen inom AMU?

Herr talman! Får jag först något kommentera den del av debatten som har gällt ersättningen till ungdomar och problemet att ha bidrag i någon form resp. att få erbjudan om arbete. Det problemet finns — jag har erkänt det och visat på det i mitt interpellationssvar. Men man skall inte överdriva det problemet som ett generellt problem i detta sammanhang. Om vi går till den grupp ungdomar som kanske har de största svårigheterna på arbetsmarknaden, nämligen 16-17-åringarna, finner vi att åtta av tio inte har någon ersättning alls. Om man i de fallen inte hittar ett lämpligt arbete hjälper det ju inte att dra in en ersättning, ett bidrag, för det finns inget bidrag att dra in. Om vi går till de något äldre ungdomarna, 18-19-åringarna, finner vi att varannan arbetslös i den gruppen inte har någon ersättning. Detsamma gäller alltså för dem. Det kan också vara så att de flesta man träffar på just tillhör den grupp som inte har någon ersättning. Undantag finns från detta. Även om vi skall titta på dessa regler och vara konsekventa i den hanteringen är det långt ifrån hela sanningen att vi löser problemet genom att försämra möjligheterna att få bidrag. Martin Segerstedt är arbetsförmedlare och vet alltså vad han talar om. Så som han framställde verkligheten är den ju. Det är mycket tidskrävande att hitta rätt plats eller rätt utbildningslinje för ungdomarna, att övertyga dem om att ta vara på de chanser som finns. Det finns individuella skäl i varje enskilt fall. Mot den bakgrunden är det naturligtvis angeläget att arbetsmarknadsverket får resurser att arbeta med. Martin Segerstedt vet ju att detta har varit ett prioriterat område under många år — inte minst under de senaste årens budgetbehandling. Hur det blir nästa budgetår får Martin Segerstedt liksom riksdagen i övrigt svar på när budgetpropositionen läggs fram i början av januari. Det är alltid vanskligt med statistik, och jag skall inte svära på varje siffra av dem som jag nämnde i mitt förra inlägg. Men jag har utgått från kvarstående arbetssökande, dvs. inte från AKU-siffrorna, som för en sådan här liten grupp naturligtvis kan vara missvisande. Därför är mina siffror nog ändå rätt tillförlitliga. Man kan, genom att se på gymnasieintagningen, på antalet kvarstående arbetssökande och på dem som är föremål för andra åtgärder, ”skugga in” den dolda arbetslöshet som Martin Segerstedt befarar finns. Det skall naturligtvis göras. 117 Statsmakterna och myndigheterna har sett till att det finns en organisation som kan komma till rätta med problemen, om man finner att det förekommer en dold arbetslöshet. Jag tänker på kravet på en uppsökande verksamhet. För dem som är under 18 år ligger det ansvaret på skolan. Det är naturligtvis mycket angeläget att man följer upp den här frågan, så att vi inte dras med en dold arbetslöshet som längre fram kan leda till svåra sociala bekymmer. Lahja Exner anförde ett antal exempel som visar på verkligheten. Precis av det skälet har resurserna för arbetsmarknadsverket varje år förstärkts. En grupp som har det särskilt bekymmersamt är invandrare. Vi har fått en framställning från AMS om ett särskilt invandrararbetsmarknadsinstitut. Vi håller nu på och prövar den. Jag inser att det finns skäl för en särskild resursförstärkning för att komma till rätta med de problemen. Lahja Exner frågade också om jag är beredd att stoppa nedrustningen inom AMU. Det pågår inte någon sådan nedrustning. Det pågår däremot en omorientering av resurserna. Kostnadsexplosionen inom arbetsmarknadsutbildningen har varit mycket alarmerande. Därför måste vi se till att resurserna används bättre. Just för att vi vill expandera arbetsmarknadsutbildningen i antalet kursveckor eller platser i förhållande till vad vi nu har måste vi ta vara på utbildningsresurserna så effektivt som möjligt. Den omorienteringen kan vara besvärlig medan den pågår, men det är ännu värre om det visar sig att vi inte har råd att ge den utbildning som de arbetssökande behöver. Därför får de som arbetar inom AMU lov att liksom andra på arbetsmarknaden finna sig i vissa omställningar. Arbetsmarknadsutbildningen måste vara ett flexibelt instrument, om det skall vara ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt medel. F. n. har den en utveckling som inte är alldeles positiv i det avseendet. Därför ser vi över den frågan. Men nu har vi behov av flera platser i arbetsmarknadsutbildningen, och det är också avsikten att antalet i den utbildningen skall kunna utvidgas nu under vintern. Svenskundervisningen för invandrare är och har länge varit ett bekymmer inom AMU. Det är inte och var inte meningen att det skulle vara den huvudsakliga vägen för invandrare att lära sig svenska. Den har kommit att spela en större roll än som var tänkt. Hela den frågan ses, som Lahja Exner vet, över av en särskild utredning. Arne Fransson tog i sitt inlägg upp frågan om beredskapsarbete för ungdomar och menade att det måste finnas som en åtgärd för ungdomar också i fortsättningen. Vi är helt överens på den punkten. Däremot hoppas jag att Arne Fransson instämmer i min och AMS bedömning att man måste vara mycket restriktiv när man använder beredskapsarbete som åtgärd för de yngsta ungdomarna. Fel använt kan det bli en björntjänst, och det skall vi inte göra ungdomarna. Beredskapsarbetet skall brygga över tillfälliga svårigheter. Om det är avsaknad av utbildning som är bristen för pojken eller flickan i fråga är det framför allt den man skall försöka avhjälpa. Sten-Ove Sundström frågade om insatser särskilt för Norrbotten. Sten Ove Sundström vet väl att inget län har varit så prioriterat när det gäller arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatser som Norrbotten, därför att läget där har varit sämre än på andra håll. Ingen fråga har gått som en röd tråd Nr 37 genom de år då jag har arbetat i arbetsmarknadsdepartementet så som Norrbottensproblemen, och den extra hjälp som har gått till den landsändan kan räknas i miljarder. Vi vet också att de arbetsmarknadspolitiska insatserna har gett varaktiga jobb. Nu kan det vara dags med frågan om extra åtgärder inför den här vintern. Vi har som sagt alldeles nyss fått en framställning från AMS om detta, och när den frågan är färdigberedd skall jag ge besked om vad det blir. Någon resursförstärkning kommer det alldeles säkert att bli, och i vanlig ordning kommer det län där arbetsmarknadsproblemen är svårast att få mest vid AMS fördelning av resurserna. Detta gäller tyvärr fortfarande Norrbotten. Sten-Ove Sundström frågar också vilka råd jag ger ungdomar som är arbetslösa. De råden måste bli litet mångahanda, eftersom villkoren och förutsättningarna för ungdomarna är det, men i korthet lyder de: Ta de jobb som finns och ta de utbildningsplatser som ges! Men jag skulle också vilja ge ett råd till mig och Sten-Ove Sundström och andra som diskuterar de här frågorna: Ställ också krav på ungdomarna! Annars hjälper vi dem inte.

Herr talman! Det var välgörande att arbetsmarknadsministern i avslutningen av det senaste anförandet så kraftfullt gjorde dessa markeringar. Jag ber att få instämma, och jag konstaterar också att arbetsmarknadsministern i andra sammanhang har gett uttryck för liknande uppmaningar. Jag har här tidningen Lag & Avtal — en specialtidning för arbetsrätt — där jag läser något liknande, och jag har också fått del av arbetsmarknadsministerns anförande inför SAF-kongressen. Till Sten-Ove Sundström vill jag säga att jag har läst det här svaret, jag har det med mig och jag hade tänkt redovisa det. Men när jag finner att arbetsmarknadsministern på ett förtjänstfullt sätt har redogjort för de regler som gäller anser jag att det är svar nog på den här frågan. Jag kan begripa att socialdemokraterna gärna vill driva in kilar mellan de borgerliga partierna. Det är väl känt, och det får vi leva med så länge ni sitter i opposition — vilket jag i och för sig hoppas skall bli långvarigt. Men vad det gäller här är att bedöma hur man lägger upp en interpellation. Jag har inte uttryckt några som helst värderingar i fråga om denna insändare, utan jag tog med den för att spegla allmänhetens reaktioner. Jag har redovisat en lång rad bakgrundsfaktorer — de är många i dag, och åtskilliga är tyvärr negativa — men jag harinte uttryckt några som helst värderingar när det gäller dessa faktorer. Jag har velat göra den här beskrivningen och med utgångspunkt i en fråga till regeringen, hur man principiellt betraktar problemen, eftersom jag har ansett det viktigt att debatten förs upp på det här planet, så att allmänheten får klart för sig hur statsmakterna ser på de problem som debatteras ute i landet. Det syftet har jag nått i och med det svar som arbetsmarknadsministern har lämnat, och jag har också sagt att det var ett bra svar. Så till Martin Segerstedt: Ja visst, jag har sett det här, och jag tycker att det 119 var bra att arbetsförmedlaren gjorde en sådan undersökning. Han tröttnade på att höra gnället om de arbetslösa, och det kan vi allihop göra. Jag konstaterar också att LO-tidningen tycker att Björn Pettersson gnäller i den debatt som där pågår. Jag hänvisar till den och skall inte ta upp den stora och omfattande diskussion som där har dragits i gång — men den är kanske intressant även för Martin Segerstedt att ta del av. Det som var intressant i den här redovisningen var att arbetsförmedlaren kom fram till en slutsats som han inte hade väntat sig. Han säger att det var förvånande att så få sökte sig till verkstadsindustrin och att rapporten visar hur svårt den här sektorn har att få folk. Det var den slutsats jag ville ta fram i ljuset för att ställa frågan: Vad gör vi för att förbättra situationen, så att fler ungdomar går till industrin? Jag skall avslutningsvis ge uttryck för några personliga värderingar. Jag vill understryka att samhället för att åstadkomma förbättrade grundförutsättningar inte i första hand skall skapa konstlad sysselsättning genom beredskapsarbeten eller bygga ut den offentliga sektorn enbart av sysselsättningsskäl. Det var välgörande att höra arbetsmarknadsministern säga att man inte i första hand skall tillhandahålla beredskapsarbeten för ungdomar. Erfarenheterna av de följdproblem som uppstår i tider av ungdomsarbetslöshet visar hur väsentligt det är att uppmärksamma de ungas yrkesintroduktion. Ungdomarna är ju en viktig rekryteringsgrupp. Kravet på att ungdomarna skall slussas in i branscher som kan ge varaktig sysselsättning och personlig utveckling framstår som en av våra mest angelägna samhällsfrågor. Vi politiker har en viktig sådan informationsuppgift, inte minst mot bakgrunden av den omfattande insändardebatt som vi kunnat notera. En viktig sådan informationsuppgift, Martin Segerstedt, är att öka allmänhetens insikt om näringslivets betydelse. Samhället måste skapa ett näringsvänligt klimat, som främjar arbetsoch företagsamhet samt produktivitet, kort sagt ett samhälle där det lönar sig att arbeta och spara samt att starta och driva företag. Under sådana förhållanden är jag för min del övertygad om att även ungdomen kommer att satsa på produktiva insatser inom industrin.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade att det inte är fråga om någon nedrustning inom AMU. Men det är allmänt känt att AMS har utfärdat order om att man skall skära ned den verksamheten med 10 96 under det pågående budgetåret. Nu har genomförandet härav blivit försenat, och därför måste man skära ned ännu kraftigare. I arbetet härmed har man vidare inte skurit ned jäms över utan inriktat sig på vissa kurser, där nedskärningen då blir ännu kraftigare. Enligt min mening är en sådan åtgärd en nedrustning — det gäller i varje fall enligt den finska matematiken. Därefter sade arbetsmarknadsministern att det är fråga om en omstrukturering. Det förstår också jag, men den går i en riktning rakt motsatt vad jag och vi socialdemokrater önskar. Vi vill att tröskeln justeras så, att man snabbare kan komma in på de yrkesutbildningar som erbjuds inom AMU. Minskar man antalet SFI-kurser inom AMU-utbildningen, måste det dockta Nr 37 längre tid att komma in på dessa yrkeskurser. Slutligen hänvisar arbetsmarknadsministern till den pågående SFI utredningen. Den kommer visserligen så småningom att lägga fram förslag, men det kommer att ta sin grundliga tid. De människor som det nu gäller har redan f. n. sex månaders väntetid.
Herr talman! Om jag rätt uppfattade vad statsrådet sade i sitt svar var det positivt, nämligen om han menar att det finns utrymme för extrainsatser i de mest utsatta länen, och det gäller då särskilt Norrbotten. Vidare säger statsrådet att Norrbotten har varit prioriterat ganska länge och att miljarder har gått till denna landsända. Låt mig då påminna om att det under många år har pumpats ut miljarder från denna landsända, inte minst genom LKAB, som nu befinner sig i kris. Det finns anledning att komma ihåg det när man talar om de miljarder som har gått till denna landsända. Sten Svensson säger att han har svaret med sig men att han inte behöver redovisa det, med tanke på det svar han tidigare fått av statsrådet. Jag har förståelse för att Sten Svensson inte vill ta med detta svar i sin interpellation. Om han hade tagit med det svar som AMS har lämnat till tidningarna och som publicerats i SAF-tidningen nr 38, av den 13 november, hade hans argumentation måst bli en helt annan, och då hade hans interpellation inte fått den udd som han avsett. Han klankar i interpellationen på ungdomarna och insinuerar att de kanske i många fall väljer bidrag före ett fast arbete. Sedan var det en sak som jag glömde att säga till Sten Svensson. Han sade tidigare under diskussionen att arbetsgivare skall anpassa sig till gällande lagstiftning och nämnde bl.a. — om jag minns rätt — arbetsmiljölagen. Självfallet får man göra en sådan anpassning — det är därför vi har lagar.
Herr talman! Får jag till Sten-Ove Sundström säga att det som har varit väsentligt för mig att få besked om är hur regeringen och arbetsmarknadsministern ser på dessa problem. Även arbetsmarknadsverket måste följa de riktlinjer som man där drar upp. Det är ju avgörande för hur man sedan ute på fältet kommer att arbeta vidare med dessa problem. Vi har fått ett bra svar från arbetsmarknadsministern, och alla berörda får utgå från detta.
Herr talman! Lahja Exner återkom till arbetsmarknadsutbildningen och beklagade att neddragningen har skett jäms över. Arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt medel i arbetsmarknadspolitiken. Därför måste den anpassas till läget på arbetsmarknaden och kan inte planeras för lång tid framöver. På grund av detta måste också neddragningarna ibland bli större på ett håll för att ge oss möjlighet till expansion på ett annat håll. Dessutom finns det både nu och långsiktigt ett behov av en prioritering av yrkesutbild 121 ningen på näringslivets område. Detta har också lett till omprioriteringar av resurserna till förmån för de yrkesinriktade linjerna. Det är riktigt att planeringen från myndigheternas sida har skett på en 90-procentig nivå. Det gör myndigheterna under myndighetsansvar utifrån de resurser och allmänna riktlinjer som riksdagen har givit. Myndigheterna har kunnat göra detta på grund av att läget på arbetsmarknaden denna höst har varit relativt gott. Det innebär att man kan expandera när läget nu kan försämras under vintern och våren. Efterfrågan på arbetskraft har varit förhållandevis hög. Vi kan fortfarande redovisa många företag som lider brist på utbildad arbetskraft. Därför har platsförmedlingen mer och mer kommit i centrum för arbetsmarknadsverkets arbete. Men nu är det som sagt dags att expandera arbetsmarknadsutbildningen. AMS har därför inkommit med krav på nya resurser som vi nu får behandla. Jag menar för egen del att det är nödvändigt att AMS får möjligheter till en sådan expansion. Arbetsmarknadsutbildningen är ett effektivt och mycket värdefullt instrument inom arbetsmarknadspolitiken. Just därför måste vi se till att den utbildningen hålls i trim och att den inte blir lika stel och oflexibel som det ordinarie utbildningsväsendet med naturnödvändighet är. Sten-Ove Sundström återkom till frågan om resurser för Norrbotten. Får jag bara säga att en anledning till att regeringarna efter 1976 har måst pumpa in så mycket pengar på den norrbottniska arbetsmarknaden är att den socialdemokratiska regeringen pumpade in pengar som inte gav sysselsättning utan bara ledde till spruckna förväntningar.
Herr talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig litet illa, men jag har uppgifter om att nedskärningen inom AMU inte planeras jäms över på de enskilda enheterna, utan vissa kurser kommer att drabbas hårdare. Kan vi tolka det som arbetsmarknadsministern sade om de resurser som kommer att sättas in under den kommande vintern så, att arbetsmarknadsministern i sina anvisningar kommer att prioritera just arbetsmarknadsutbildningen?
Herr talman! Jag måste säga att jag blev verkligt förvånad över arbetsmarknadsministerns senaste inlägg, där han säger att den socialdemokratiska regeringens insatser för Norrbotten bara ledde till spruckna förväntningar. Låt mig då rekommendera honom att göra en studie av historien i de delar som visar bl.a. utvecklingen under de första åren av 1970-talet. Då fick man 11 000 fler arbetstillfällen i länet, och det var tack vare den socialdemokratiska regeringens insatser bl.a. i de statliga företagen. Det här med spruckna förväntningar har ju inträffat successivt sedan vi fick borgerlig regering i det här landet. Under de senaste nära fem åren som de borgerliga har turats om att dela på regeringsmakten har ju läget blivit sämre och sämre i Norrbotten. Ett aktuellt exempel finns på stålsidan, där man mer Nr 37 och mer uppskjuter insatser för järnverken i Luleå. Insatser för gruvbrytningen i länet dröjer, och vi får där en alltmer utsatt arbetsmarknad. Jag tror att man som arbetsmarknadsminister f. n. skall vara litet försiktig med att tala om spruckna förväntningar. Det är lätt att påstå att norrbottningarna har fått känna på begreppet alltmer under de senaste åren med de borgerliga regeringarna.
Herr talman! Till Lahja Exner vill jag först säga att om ytterligare resurser anslås till arbetsmarknadsutbildning så behövs inga ytterligare riktlinjer. Därefter disponerar myndigheten själv resurserna utifrån de riktlinjer som redan finns, dvs. man skall disponera på så sätt att det stämmer med läget på arbetsmarknaden och de sökandes behov. Jag vill för Sten-Ove Sundström förtydliga vad jag sade. Jag sade ”spruckna förväntningar”, men inte bara det. Det var så att alla de miljoner som gick till planerna på Stålverk 80 ledde till mera problem än de löste. Om de resurserna hade gått till varaktiga arbetstillfällen hade vi haft ett bättre läge på den norrbottniska arbetsmarknaden nu än vad vi har.
Herr talman! Låt mig bara påminna arbetsmarknadsministern om att det inte är så många veckor sedan industriministern talade om att det var vi som lade ned Stålverk 80. Det är viktigt att komma ihåg det. Sedan vi fick den första borgerliga regeringen har de insatser som skulle behöva göras på stålsidan successivt försvunnit. Vi upplever hur man från regeringshåll mer och mer ser passivt på länets utveckling, framför allt när det gäller insatser för de norrbottniska basindustrierna.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med den omfattande övertiden inom den offentliga sektorn, samt om regeringen har några planer på att införa lättnader i beskattningen av övertidsarbete. Hon har vidare frågat om regeringen har några planer på skärpningar i arbetstidslagstiftningen när det gäller övertidsarbete och/eller skärpningar i kontrollen av efterlevnaden av samma lag, samt om regeringen kommer att ta några initiativ i syfte att få till stånd en nedtrappning av arbetstiden under 1980-talet. Med anledning av Marie-Ann Johanssons interpellation vill jag framhålla att enligt uppgifter från statens arbetsgivarverk uppskattas antalet övertidstimmar utgöra 1,2—1,5 96 av det totala antalet arbetstimmar per år inom den statliga avtalssektorn. Motsvarande siffra för den landstingskommunala 123 sektorn var år 1979 1,5 26. Som jämförelse kan nämnas att enligt statistiska centralbyråns lönestatistik utgjorde övertidsarbetet 2,3 70 inom tillverkningsindustrin under år 1979. Den offentliga sektorn svarar också för en mycket ringa del av de dispensärenden rörande övertid som behandlas av arbetarskyddsstyrelsen. Mot bakgrund av detta kan det inte göras gällande att det generellt skulle förekomma något omfattande övertidsarbete inom den offentliga sektorn. Utredningen rörande vissa arbetstidsfrågor behandlar f. n. frågeställningar som rör övertidsarbete m.m. Arbetet beräknas vara avslutat i början av år 1981. Jag vill i sammanhanget emellertid framhålla att arbetstidslagstiftningen inte reglerar skyldigheten att utföra övertidsarbete. Skyldigheten att arbeta på övertid regleras antingen genom kollektivavtal eller genom direkta överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare. De fackliga organisationerna har också genom 34§ i lagen om medbestämmande i arbetslivet tolkningsföreträde i fråga om tvister som gäller arbetsskyldighet enligt avtal. Delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, tillsattes år 1974 för att överblicka och kontinuerligt följa utvecklingen på arbetstidsområdet. I delegationen finns arbetsmarknadens parter representerade. Delegationen har lämnat två rapporter, nämligen Kortare arbetstid När? Hur? och Arbetstiderna inför 80-talet . En viktig del av delegationens fortsatta arbete är att följa deltidsarbetets utveckling. En annan central fråga gäller sambandet mellan arbetstid och samhällsekonomi. Det har alltsedan delegationens tillkomst rått enighet om att det är arbetsmarknadens parter som i första hand skall bestämma takten och inriktningen vid eventuella fortsatta generella arbetstidsförkortningar. Eftersom arbetstidsförkortning är ett alternativ till andra former av standardförbättringar är det naturligt att dessa avvägningar i första hand görs inom ramen för avtalsuppgörelserna. När det gäller frågan om eventuella lättnader i beskattningen av inkomst från övertidsarbete vill jag omtala att frågan granskas inom regeringskansliet men att några sådana förslag f. n. inte är aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag har väckt den här interpellationen om arbetstiderna dels med tanke på de erfarenheter man under arbetsmarknadskonflikten i våras kunde dra i fråga om vilken betydelse för samhällsmaskineriet som övertiden inom den offentliga sektorn faktiskt har, dels med tanke på den handlingsplan för jämställdhet som regeringen presenterade i en skrivelse i juni månad och som nu ligger på riksdagens bord för behandling. Frågorna anser jag hänger ihop. Skall sextimmarsdagen fungera som ett av instrumenten för 'jämställdhet mellan kvinnor och män, så måste också åtgärder vidtas på den andra kanten — övertiden måste minska. Annars blir arbetstidsförkortningen ett slag i luften, en pappersprodukt. Låt mig kommentera de: svar arbetsmarknadsministern gett på mina Nr 37 frågor. Jag vill börja med frågan om övertiden, speciellt övertiden på den offentliga sektorn. Jag hade faktiskt hoppats att jag skulle få ett svar från arbetsmarknadsministern som kunde tolkas så, att regeringen som princip ansåg att det var viktigt att minimera övertiden och att regeringen arbetade efter den principen. Speciella förhoppningar hade jag kanske eftersom arbetsmarknadsministern ju kommer från folkpartiet, som säger sig verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag kan ställa en rak fråga till arbetsmarknadsministern i det sammanhanget: Delar arbetsmarknadsministern min uppfattning att ett högt övertidsuttag är ett hinder för jämställdheten mellan kvinnor och män? Av svaret att döma anser arbetsmarknadsministern att övertidsuttaget inom den offentliga sektorn inte är speciellt alarmerande, och det sägs i svaret att det inte kan göras gällande att det generellt skulle förekomma något omfattande övertidsarbete inom den offentliga sektorn. Då måste man fråga: Om det inte förekommer generellt, förekommer det då inom speciella branscher eller inom speciella grupper och avser i så fall regeringen ta några initiativ för att åtgärda detta? En annan fråga som kommer in i bilden här och som jag hade hoppats få belyst i svaret handlar just om de erfarenheter man kunde dra av övertidsblockaden i våras. Det uppstod ganska snart störningar, framför allt inom sjukvården och kommunikationerna, som ju tillhör den offentliga sektorn. Och frågan är: Har regeringen på något sätt analyserat och utvärderat detta? Har man dragit några lärdomar på det här området av vårens arbetsmarknadskonflikt? Det kan ju inte vara obekant för arbetsmarknadsministern att många fackliga företrädare under övertidsblockaden menade att dessa visade hur arbetsgivarna organiserar arbetet utifrån förutsättningen att man skall tillgripa övertid. Det kan heller inte vara obekant att man från fackligt håll var mycket missnöjd med detta förhållande. Jag tycker att arbetsmarknadsministern i sitt svar litet väl lättsinnigt rycker på axlarna och menar att detta inte är något problem.Den här uppfattningen delas i varje fall inte av TCO, som nyligen kom med en rapport om arbetstiden. I den rapporten konstaterar man enligt ett pressmeddelande: Övertidsarbetet fortsätter att ligga på en mycket hög nivå inom TCO området. En fjärdedel av de heltidsarbetande TCO-medlemmarna arbetar övertid, och arbetsgivarna tycks ofta organisera arbetet utifrån förutsättningen att ett mycket stort antal människor skall arbeta övertid. Det är därför inte märkligt att övertidsblockaden under konflikten i våras slog så hårt. Jag har i min interpellation också frågat, om regeringen har några planer på att skärpa arbetstidslagstiftningen när det gäller just övertiden. Jag har fått svaret att arbetstidslagstiftningen inte reglerar skyldigheten att utföra övertidsarbete, det är en avtalsfråga. Det är ju riktigt att det i avtal finns reglerat att arbetsgivare har rätt att beordra övertidsarbete. I lagen regleras däremot på vilka grunder en arbetsgivare kan beordra övertid. Det skall vara 125 särskilda skäl för det. När en arbetstagare utfört 150 timmar övertid under ett år, skall det vara synnerliga skäl för att denne arbetstagare skall kunna beordras att utföra ytterligare övertidsarbete. Dessutom erfordras dispens. Detta är lagreglerat, och denna lag skulle mycket väl kunna skärpas. Man skulle kunna skärpa skrivningarna och ha synnerliga skäl redan för första övertidstimmen, och man skulle kunna ändra timgränserna. Det var det min fråga avsåg, och jag frågade just med tanke på att detta ju är regeringens och riksdagens enda möjlighet att begränsa övertidsuttaget på den privata och den kommunala sektorn. Arbetsmarknadsministern är mig fortfarande svaret skyldig. Han hänvisade visserligen till en utredning, men talade inte alls om huruvida denna utredning studerar frågorna ur just det här perspektivet. Jag utgår då ifrån att det inom regeringen inte finns några planer på att ändra den här lagstiftningen, vilket jag beklagar. Enligt vår mening är övertiden av ondo dels när det gäller jämställdheten, dels med tanke på att vi ju har en halv miljon människor som på ett eller annat sätt står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och verkligen inte är betjänta av att de som redan har ett arbete tvingas att ofta arbeta långt över ordinarie arbetstid. En skärpning av lagstiftningen skulle dessutom ha det positiva med sig att arbetsgivaren tvingades att bättre planera verksamheten, planera för 40-timmarsvecka, som vi faktiskt har, och planera för att vi har vissa rättigheter till ledighet av olika skäl, även om dessa just nu debatteras. Men det framgår av svaret att man i regeringskansliet i stället för att arbeta med dessa frågor faktiskt granskar frågan om lättnader i beskattningen av inkomst från övertidsarbete. Det gör mig mycket förvånad. Visserligen har Gösta Bohman nyligen antytt detta, men förflugna ord från en ekonomiminister är vi ju ganska vana vid. Den här gången var det tydligen allvar bakom uttalandet. Enligt min mening är det skandal — ett lindrigare uttryck kan jag inte använda. I dessa besparingens dagar sitter det människor och lägger ned tid på att granska möjligheterna till skattelindringar för övertidsarbete. Visserligen är enligt svaret inte några förslag aktuella just nu, men jag har svårt att tro att man inom regeringen arbetar med saker som man inte alls har några planer på att genomföra. Det här är väl inte riktigt arbetsmarknadsministerns bord, men jag måste fråga eftersom saken ändå har kommit upp: På vilka grunder vill man införa dessa skattelindringar för övertidsarbete, varför vill man premiera detta i dessa besparingens dagar, i denna arbetslöshetens tid och inte minst i denna en begynnande lågkonjunkturs tid? Varför? Är detta ytterligare ett beställningsverk från SAF, som man håller på att expediera? I stället för att hålla på och granska dessa möjligheter till nya skattelindringar borde regeringen, enligt min mening, arbeta med frågan om en allmän arbetstidsförkortning. Det kostar också pengar, men det skulle vara väl använda pengar till skillnad från vad som är fallet vid detta andra förslag. ”——--en generell arbetstidsförkortning är angelägen för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, för att ge ökad tid för kontakt mellan barn och vuxna, och för att förbättra möjligheterna för arbetstagare attiökad Nr 37 utsträckning delta i samhällsarbetet.” Nej, det är inte jag som säger detta. Det säger regeringen i sin skrivelse om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Från vpk delar vi den uppfattningen. Men arbetsmarknadsministerns svar i dag är ett tecken på att denna sextimmarsdag, som de flesta säger sig vara anhängare av, försvinner alltmer i fjärran. Arbetsmarknadsministern hänvisar den till arbetsmarknadens parter, och det är ett tydligt svar till alla de kvinnor som otåligt väntar på denna reform. Regeringen är inte intresserad av någon arbetstidsförkortning under 1980-talet. Folkpartiet, som ingår i regeringen, är det inte heller. Talet om jämställdhet från folkpartiets sida är just bara prat. Det finns inte någon vilja till handling bakom alla vackra fraser. Bonnie Bernström, som just skall gå ut och slåss för sextimmarsdagen igen — läste jag i en artikel har inte något stöd i sitt parti. Jag måste beklaga detta — främst ur jämställdhetssynpunkt. Jag antar nämligen att arbetsmarknadsministern håller med mig när jag säger: Att lämna över sextimmarsdagen till arbetsmarknadens parter är att skjuta upp den på obestämd tid. Det innebär att vi inte får någon sextimmarsdag under 1980-talet. I dag har de fackliga organisationerna fullt upp med att försöka bevara reallönen för sina medlemmar, och de lyckas inte ens med detta, trots att de i år gick så långt som till konflikt. Arbetsmarknadsministern måste väl vara medveten om att den starka parten på arbetsmarknaden inte vill ha någon sextimmarsdag. SAF är inte intresserad av någon sextimmarsdag. Det har man sagt ifrån i sitt remissvar på utredningen Steg på väg. Det går att genomföra arbetstidsförkortningar lagstiftningsvägen — det visar historien. Vpk anser att det är den rätta vägen i det här fallet. Och jag hade faktiskt hoppats att regeringen skulle ha varit något positivare. Om man inte vill lagstifta finns det ändå möjligheter att ta upp frågan i samtal eller överläggningar med arbetsmarknadens parter. Jag tycker att regeringens attityd av jämställdhetsivrare, som kommer fram i skrivelsen om handlingsplanen, hade krävt åtminstone en sådan åtgärd. Annars får vi aldrig någon arbetstidsförkortning. Det är på detta sätt man måste tyda arbetsmarknadsministerns svar. Man är inte intresserad av någon arbetstidsförkortning i realiteten — man vill bara med vackra ord lugna den kvinnoopinion som finns både inom de egna partierna och över huvud taget. Har jag inte rätt, arbetsmarknadsministern? Jag tycker att man i så fall skulle vara ärlig och säga det. Det kanske också skulle lindra litet av politikerföraktet — att vara ärlig.

Herr talman! Jag har ingen ambition att ytterligare försämra ledamöternas 28 november. 1980 möjligheter att hinna hem i god tid på fredagen. Men när jag fick se Marie-Ann Johanssons interpellation menade jag ändå att det var viktigt att till protokollet få läsa in en del uppgifter som är väsentliga i sammanhanget. Jag tycker är nödvändigt att de som till äventyrs läser protokollet får klart för sig i vilket perspektiv Marie-Ann Johansson och vpk ställer de här kraven på generellt sänkta arbetstider etc. Man får för sig, när man läser interpellationen och när man hör Marie-Ann Johansson i talarstolen, att det i det här landet verkligen jobbas mycket övertid. Man får uppfattningen att vi verkligen ligger på topp, och att det är ett stort problem. Men nu är det så, Marie-Ann Johansson — och det fanns möjligheter att få detta bekräftat i går, om man följde debatten om ledighet och annat — att Sverige är det land där man kanske tar ut minst övertid, i varje fall jämfört med våra grannar och våra broderländer i Europa. Sverige är det land i Europa som totalt sett har den lägsta arbetstiden och det nästan lägsta övertidsuttaget. Det här är siffror och en verklighet som skall begrundas när man går ut och ställer krav på generellt sett ytterligare sänkta arbetstider. Marie-Ann Johansson talade om politikerförakt i slutet av sitt inlägg. Men det bästa bidraget för att inte öka politikerföraktet måste ju vara att ställa krav och driva frågor som har förankring i verkligheten. Vårt problem, Marie-Ann Johansson, är ju att vi totalt sett har för kort arbetstid och att vi har för låg produktivitet i landet och att vi därför måste ta alla tillfällen i akt för att öka produktiviteten, om vi skall klara att öka exporten och uppnå ekonomisk balans. Jag tycker det är viktigt, herr talman, att få detta inskrivet i protokollet därför att vpk:s agerande i denna fråga — liksom i många andra frågor —har en stark tendens att fullständigt frigöra sig från den verklighet vi lever i. Jag vill inte säga att agerandet också har en stark tendens att lura människor, men det ger ändå människor anledning att inte tillräckligt mycket fundera över de problem vi har i Sverige. Jag vill också ta tillfället i akt att till Marie-Ann Johansson ställa den fråga som min kollega Sten Svensson i går ställde till Lars-Ove Hagberg. Jag citerar ur snabbprotokollet från gårdagens debatt, där Sten Svensson frågade Lars-Ove Hagberg följande: ”Kan Sverige ha råd att hålla sig med Europas högsta levnadsstandard när vi samtidigt redovisar den i särklass lägsta arbetstiden? Uppenbarligen kan vi knappast göra det i en situation där vi tvingas ta allt större utlandslån.” Är det vpk:s uppfattning, Marie-Ann Johansson, att vi skall ytterligare höja vår utlandsskuld och även fortsättningsvis låna oss till högre standard i det här landet?

Nr 37 Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat, om det är önskvärt med ett Fredagen den högt övertidsuttag. På den frågan vill jag svara ett entydigt nej; det är inte 28 november 1980 eftersträvansvärt med ett omfattande övertidsuttag. Just därför har ju också lagstiftningen kommit till — för att skydda de enskilda arbetstagarna mot ett alltför högt övertidsuttag. Det är arbetstidslagens uppgift att av sociala skäl begränsa vad var och en kan avkrävas i övertidsarbete. Begreppen ”särskilda skäl” och ”synnerliga skäl” är de gängse medel som används i lagstiftningssammanhang för att man skall kunna hålla en trappa mellan olika grader av allvarliga undantag. Får jag också klart och entydigt svara på en annan fråga, nämligen huruvida ett högt övertidsuttag kan vara ett hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män. Mitt svar är ja. Ett högt övertidsuttag bland männen leder naturligtvis ofta till att de tar mindre ansvar för hemmet. Vi är alldeles överens om att ett stort övertidsuttag strider mot de värderingar som vi vill främja i jämställdhetsarbetet. När det gäller övertiden inom den offentliga sektorn är den generella sanningen den som jag har lagt fram i interpellationssvaret, men det är klart att det finns väldigt stora variationer. Men när man undersöker var övertidsarbete är vanligt och var det förekommer i den offentliga sektorn, inser man att det inte är så enkelt att lösa problemet som att bara säga att övertid inte får förekomma. Den kan t.ex. bero på förseningar i kommunikationer, med buss och tåg och flyg. Då måste man tillgripa övertid — det är ju litet svårt att t.ex. byta pilot mitt under flygresan. Reparationer inom televerket kan det också vara nödvändigt att utföra på övertid, om vi inte skall bli utan radiooch telefonförbindelser. Spaning efter och bekämpning av oljeutsläpp är ett annat exempel. De här dagarna kan vi konstatera att det kan vara nödvändigt att utföra snöröjning på övertid — det är svårt att få snön att falla på reglerad arbetstid. Posttransporter och postutbäring kan också höra till de här områdena. Detsamma gäller spaningsarbete inom polisen och tullen. Vid frånvaro som uppkommer i schemabunden arbetstid inom exempelvis sjukvården kan man inte låta patienterna bli utan vård när man går av sitt pass, utan man blir tvungen att fortsätta på övertid. Det finns alltså här liksom på så många andra håll en mångfasetterad sanning, och det är den vi måste rätta oss efter när det gäller lagar, avtal och förordningar. Men lagen finns, och den innehåller dispensmöjligheter, som hanteras av arbetarskyddsstyrelsen i nära kontakt med parterna på arbetsmarknaden. Så tar fru Johansson upp frågan om beskattningen av övertidsarbete. Det är i och för sig en fråga som det skulle vara lämpligt att framställa i en interpellation till budgetministern, men låt mig ändå ge några korta kommentarer. Det är en skandal om man skulle hitta ett medel som gör att arbetstagare får behålla en större del av sin arbetsinkomst, har det sagts. Jag kan inte dela den värderingen. Men jag är inte så säker på att medlet är att sänka beskattningen just för övertidsuttag. Jag tror att det här måste bli fråga om 129 mera generella satsningar, nämligen en sänkning av marginalskatten. Då minskar kanske behovet av att jobba på övertid, men de som gör det får, liksom andra, större utbyte av en extra insats. Så till frågan om sex timmars arbetsdag. Jag var en tid ordförande i DELFA, där vi analyserade förutsättningarna från ekonomiska utgångspunkter att genomföra en arbetstidsförkortning. Den studien var upplysande men inte särskilt upplyftande för den som vill hålla visionen om sex timmars arbetsdag vid liv.

Men var realist! Det finns inga ekonomiska förutsättningar under överskådlig tid att genomföra den reformen. Vi kan möjligen ta något steg på den vägen, men också det är svårt med de begränsade ekonomiska förutsättningar som nu föreligger. Jag tycker att man som politiker skall vara ärlig — på den punkten har vi samma åsikt. Då kan det kanske vara bra att också besvara frågan: Var skall de pengar tas som är nödvändiga för att genomföra en generell arbetstidsförkortning? Ju större denna förkortning blir, desto större resurser måste tas i anspråk. Vi gjorde som sagt en analys av detta i DELFA. Den visar t.ex. att kravet på rörlighet på arbetsmarknaden kommer att bli mycket stort när man genomför en arbetstidsförkortning. En förkortning med bara en halv timme per vecka leder till en större efterfrågan av arbetskraft i Stockholmsområdet än som kan täckas med den arbetskraft som finns där. Om man skulle genomföra en arbetstidsförkortning med två timmar per dag — alltså införa sex timmars arbetsdag — skulle det ökade arbetskraftsbehovet omedelbart uppgå till ca 200 000 personer utöver dem som redan finns här. Det kan därför vara bra att få svar på frågan: Vilka är det — om man skall vara ärlig som politiker — som skall flytta hit för att göra denna arbetstidsförkortning möjlig? Var bor de nu? Jag förstår att en vpk:are inte kan dela åsikten att parterna skall sköta frågan om arbetstidsförkortning, för det kan leda till olika lösningar. Det framgår också av interpellationen. Denna valfrihet är naturligtvis en styggelse för en kommunist. För en liberal är den tvärtom ett värde i sig. Jag menar att det är den vägen vi skall fortsätta att gå. Låt parterna hantera frågan, om man skall ha en generell förkortning av arbetstiden. Låt oss politiker bestämma om någon grupp skall gå före en annan grupp. Vi har gjort det för småbarnsföräldrarna och när det gäller deltidspensionen. Den typen av reformer baseras på värderingen att det finns människor på arbetsmarknaden som bättre än andra behöver en arbetstidsförkortning. Detta leder inte till en exakt likformad lösning för varje individ, men så ser det ut i ett liberalt samhälle.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande svaren från arbetsmark Fredagen den nadsministern. Det är tillfredsställande att kunna notera att arbetsmarknads 28 november 1980 ministern håller med mig om att ett högt övertidsuttag är ett hinder för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det finns faktiskt en utredning som visar att övertidsuttaget är speciellt högt för småbarnsfäder — jag framhöll det i min interpellation. Det är litet alarmerande. Vi har en lagstiftning som skall skydda arbetstagarna från att behöva arbeta för mycket på övertid, och det är bra. Min fråga var om man hade planer på att ändra gränserna eller att på något sätt skärpa lagstiftningen. Jag vet inte om den utredning som arbetsmarknadsministern hänvisar till möjligen kommer att behandla dessa frågor — jag har inte fått besked om det. Sedan kan vi tala om behovet av övertid, och då kommer vi in på den offentliga sektorn. Arbetsmarknadsministern gav en rad exempel på när övertid kan behöva tillgripas. Jag kan hålla med om att man i en del fall behöver tillgripa övertid. Men vi kan inte tillåta att arbetsgivarna faktiskt planerar för en drömsituation. De måste planera för verkligheten.

Vad jag menar är skandal är om skatten på övertidsarbete minskas. Vi har olika åsikter om hur vi vill minska skatten. Från vårt parti tycker vi att en bra åtgärd skulle vara att ta bort momsen på mat, och arbetsmarknadsministern nämner sänkta marginalskatter. Det är väl riktigt att jag egentligen borde diskutera detta med budgetministern, men jag påstår ändå att ett sätt att minska skatten är definitivt felaktigt, nämligen att lindra skatten för övertidsarbete. Det blir i högsta grad orättvist. Det kommer också att innebära att arbetsgivarna i stället för att bättre planera sin verksamhet kommer att i ökad utsträckning tillgripa övertidsarbete. Vi kan då riskera att få ännu färre jobb och mer övertid. Då jag härefter nu går över till att tala om sextimmarsdagen skall jag börja med att kommentera det Bengt Wittbom sade. Jag har inget emot att Bengt Wittbom går in i debatten — det är roligt att se någon mer i kammaren. Han frågade mig om jag tyckte det var rimligt att vi har den högsta levnadsstandarden och den lägsta arbetstiden i världen. Jag kan väl då bara nämna att jag i min interpellation har visat på att det faktiskt skulle gå att göra en omfördelning av arbetstiden. Det är inte fråga om en minskning, utan tvärtom skulle man på det här viset komma till rätta med alla de deltider vi nu har. Jag har tagit upp deltidsproblemen i interpellationen men kommenterade dem inte i mitt första inlägg. Jag tänker göra det nu. Vi har en ökning av deltiden. Den har ökat ganska kraftigt under 1970-talet. Det är en bekräftelse på att många vill ha en kortare arbetstid, framför allt kvinnor. 131 Från vpk menar vi att alla kvinnor och män bör ges möjlighet till ett arbete som kan ge egen försörjning. Först då skulle vi kunna ta steget mot jämställdhet mellan könen. Sextimmarsdagen ger denna möjlighet. Ett ökat deltidsuttag däremot är inte främjande för jämställdheten. Men det är rätt naturligt att många kvinnor i dag väljer deltid i sina försök att lösa en omöjlig situation, nämligen att både kunna arbeta och klara barnomsorg och hemarbete. Det är fortfarande kvinnan som står för i stort sett hela hemarbetet. Jag vill gärna kommentera det arbetsmarknadsministern i sitt andra anförande tog upp om sextimmarsdagen. Han visade på alla de problem som kan uppstå. En nedtrappning av arbetstiden går naturligtvis inte att genomföra utan att samhället också har en planering, bl.a. av sysselsättningen. Denna planering måste också göras med hänsyn till regionala synpunkter. Behövs det 200 000 människor i Stockholm tycker jag att det är ett tecken på att Stockholm har en överhettad arbetsmarknad. Det är viktigt att då ha en planerad arbetsmarknadspolitik, för det finns andra områden i landet där det verkligen skulle vara önskvärt med ett behov av arbetskraft, områden där väldigt många människor går arbetslösa. Min taletid är ute — jag ber att få återkomma.
Herr talman! Utredningen av vissa arbetstidsfrågor har till uppgift att samordna olika bestämmelser i lagstiftningen. Den kan alltså även titta på de stadganden som reglerar övertidsarbete. Utredningen kommer med sitt betänkande en bit in på nästa år, och då får vi se om det finns anledning att titta på bestämmelserna även i det här avseendet. Får också jag säga ytterligare några ord om förkortningen av arbetstiden. När den än blir aktuell är det klart att den måste vara planerad. Det är just därför regeringen har ett särskilt organ, delegationen för arbetstidsfrågor, som skall analysera de olika problem som kan uppstå och som i viss utsträckning är de samma oavsett när förkortningen blir aktuell. Genom det utredningsarbetet framkommer mycket intressant och värdefullt material om hur utbildningen och mycket annat måste påverkas för att en arbetstidsförkortning skall vara möjlig att genomföra utan att det blir kaos på arbetsmarknaden.

En ytterst liten del av den arbetskraftsefterfrågan som uppkommer är därför möjlig att lokalisera på annat håll. Vi kan inte — det menar väl ändå inte Marie-Ann Johansson heller — forsla de sjuka eller de små barnen som befinner sig i barnomsorgen bort från storstadsområdena för att de skall ge upphov till arbetstillfällen på annat håll. Det är i storstadsområdena som den största efterfrågan uppkommer, och det är därför som detta förstärker koncentrationsproblemet.

bättre jämställdhet och mer tid för barnen. Men just nu är det ju så att man, på grund av den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i, slåss för brinnande livet för att rädda den reallön man har. Den realismen tycker jag är nödvändig att visa, om vi skall få den respekt för politiker som Marie-Ann Johansson också vill ha.

Herr talman! Låt mig fortsätta där jag slutade sist och litet knyta an till det som arbetsmarknadsministern sade om sextimmarsdagen. Apropå att vara realist så hade jag väl inte räknat med att få ett svar från arbetsmarknadsministern om att vi skall genomföra sextimmarsdagen om ett eller ett par år. Men jag tycker att siktet måste vara inställt på att trappa ner arbetstiden till sex timmar under 1980-talet. Jag ser faktiskt många fördelar med att genomföra sextimmarsdagen lagstiftningsvägen. Mycket av det som arbetsmarknadsministern har sagt tycker jag också pekar på att lagstiftningsvägen är den riktiga — att det måste vara samhället som håller i denna arbetstidsförkortning. Den kommer att medföra problem, men jag tror inte att det är problem som inte går att lösa. Det måste ju vara mycket bättre om man får denna arbetstidsförkortning över hela linjen något så när rättvist. Det får inte bli så att de som är starka på arbetsmarknaden och de starka fackföreningarna kan genomföra sin arbetstidsförkortning, medan andra som kanske är lågavlönade och måste satsa på att få höjd reallön, inte kommer att kunna få någon arbetstidsförkortning. Det vore inte en bra utveckling, och det är därför som vi i vpk tycker att det är så viktigt att den här reformen sker lagstiftningsvägen. Om man skall genomföra en arbetstidsförkortning måste man ha en planering från samhällets sida. Man måste ha en planerad industripolitik exempelvis. Man måste över huvud taget planera samhället betydligt bättre än vad man gör i dag, då man låter väldigt mycket styras av marknadskrafterna. Även om vi här fått höra att arbetsmarknadsministern har visioner om en framtid där vi skall kunna genomföra en sådan här arbetstidsförkortning, är jag ändå litet besviken. Vi har i dag fått ett tydligt svar att vi får titta väldigt långt in i framtiden efter arbetstidsförkortningen. Det tycker jag är litet synd. Det finns i regeringens skrivelse ansatser till en från jämställdhetssynpunkt offensiv politik. Men det är än så länge bara ord på ett papper. I stället framlägger man nu förslag om skattelindring för övertid, man tillåter sig att ifrågasätta abortlagen, man bromsar barnomsorgen osv. i besparingssyfte. Då blir resultatet det motsatta. Vi har en regering som faktiskt motverkar jämställdheten mellan kvinnor och män. Det måste jag verkligen bekla

Herr talman! Per Arne Aglert har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit eller avser vidta för att staten skall ta ett totalansvar för alla asylsökande i Sverige och för att, som jag uppfattat frågan, de asylsökande skall kunna tas om hand på ett från etniska, språkliga, religiösa och kulturella utgångspunkter enhetligt sätt. Den som kommer till Sverige för att ansöka om asyl har rätt att här avvakta det slutliga beslutet över hans eller hennes ansökan. Detta är en av asylrättens hörnpelare. Många av dem som på eget initiativ söker sig till vårt land har anhöriga eller vänner här, som de naturligen söker sig till. Andra har ingen sådan anknytning till landet, och de kommer därför inte sällan att under väntetiden vistas i eller i närheten av den kommun där inreseorten ligger. Den förordning som sedan den 1 januari i år reglerar kommunernas rätt till statlig ersättning för socialhjälp till flyktingar m.fl. omfattar också ersättning för asylsökandes uppehälle. Det är ännu för tidigt att bedöma effekten av dessa bestämmelser. För att närmare utvärdera dem kommer, enligt vad jag har erfarit, socialministern att inom kort tillsätta en särskild arbetsgrupp. Kommunförbundet kommer att beredas tillfälle att delta i detta arbete. Jag har förståelse för att vissa kommuner emellanåt kan få särskilda svårigheter att, när många asylsökande kommer dit under kort tid, erbjuda dem bostad och annan social service. Några kommuner har på senare tid tagit egna initiativ för att möta sådana svårigheter, bl.a. genom att överväga nya former för omhändertagande av asylsökande. Regeringen följer dessa initiativ med stort intresse. Jag vill också erinra om att frågan om användningen av statens resurser för överföring och omhändertagande av flyktingar kommer att behandlas av en arbetsgrupp som nyligen tillsatts för att överväga frågan om huvudmannaskap m.m. för denna verksamhet. De problem som frågan avser är alltså föremål för beredning inom regeringskansliet. När det gäller den andra delen av frågan är det tveksamt om de instrument som samhället f. n. förfogar över för att geografiskt söka styra invandringen inom landet bör användas i de syften som Per Arne Aglert avser. En rad principiella frågor bör bedömas i detta sammanhang. Från vissa utgångspunkter kan det t.o.m. te sig stötande att överväga åtgärder med sådan inriktning. Frågan ligger inom ramen för direktiven till den nyligen tillkallade invandrarpolitiska kommittén.

Herr talman! Låt mig först få tacka invandrarministern för det snabba svaret på mina frågor. Jag har anledning att tro att invandrarministern och jag har gemensamma värderingar om behandlingen av asylsökande, vare sig de efter utredning får stanna i vårt land eller får det tunga beskedet att de skall förpassas. I mitt första inlägg vill jag utgå från två gamla beprövade ordspråk. Det första är: Medan gräset gror dör kon. Och det andra lyder: Fåfäng gå lärer mycket ont. Det är självfallet positivt att det utreds och forskas kring asyloch invandrarproblemen. Det finns flera tusen asylsökande som, efter månader och år av passiv väntan, väl fått stanna. Många av dem, lyckliga över att de fick stanna, mår dock fortfarande inte bra. Utredningstiden blev för lång och för pressande. Vi vet detta. Behöver vi verkligen vänta på alla utredningsresultat för att göra något annat och nytt för de asylsökande? När det gäller dem som avvisats kan vi dess värre inte utreda eller forska särskilt framgångsrikt. De nationer som de förpassats till är i regel inte så intresserade av sådana utredningar. För resten är några av de förpassade redan döda, ett par är skjutna. De asylsökande är under väntetiden hänvisade till stöd och hjälp från den slumpvis valda kommunens sociala myndigheter och den lokala polisen. De får inte arbeta och inte studera i ordnade former. Vad gör de då i nio månader, ett år eller två år? De går på stan, sitter på barer och kaféer, slår ihjäl tiden. Både svenskar och etablerade invandrare misstolkar lätt åsynen av människor som ”slår dank” eller ”ligger samhället till last”. Ur denna situation gror lätt främlingsovilja, som i vissa fall kan växa till främlingshat och i värsta fall till rasism. En kommun som plötsligt eller successivt får några hundra, kanske något tusental, asylsökande att ta omsorg om klarar inte uppgiften särskilt bra inom ramen för sin ekonomi och struktur. Värst är det för asylsökande under kvällar och veckoslut då kontoren är stängda.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över Per Arne Aglerts inlägg, för det berörde delvis en annan fråga än den som har ställts. Men självfallet finns det ett samband mellan frågorna, och därför skall jag säga ett par ord om de långa väntetiderna. Jag vill gärna tillägga att det är alltför långa väntetider, och det är ett problem framför allt för de asylsökande själva men också för de kommuner där de vistas under tiden. Jag försäkrar Per Arne Aglert att jag är mycket medveten om denna problematik, och vi arbetar nu i regeringskansliet på alla tänkbara sätt i den ekonomiska situation vi befinner oss i för att nedbringa väntetiderna. Det är tre olika väntetider som är nålsögon. Det är väntetiden hos polisen, där man först begär asyl. Det är väntetiden hos invandrarverket, där ansökan sakprövas. Det är också väntetiden i regeringskansliet, där efterprövning sker vid besvär. Jag hoppas att vi inom inte allt för avlägsen tid skall kunna nedbringa väntetiderna till en mer rimlig nivå. Därmed kommer också vissa av de problem som Per Arne Aglert tar upp i sin fråga att bli enklare att lösa.
Herr talman! Staten bör enligt min mening ta ett totalansvar för de asylsökande. Invandrarverket bör få den uppgiften och verkställa den i samverkan med kommuner, AMS, socialstyrelsen m.fl. och med folkrörelser som är motiverade och kunniga — och accepteras av invandrarna själva — och som är villiga att arbeta även efter kl. 17.00 och på helgerna. De asylsökande måste få en meningsfull och stimulerande väntetid, oavsett vilken utgång det blir av asylansökan. Då kan även avvisade asylsökande trots allt tänka på Sverigetiden som ett positivt minne. Jag vill fråga invandrarministern: Kan vi hoppas på och hjälpas åt för att skapa en sådan omsorg om främlingar som klappar på vår port? Det kan inte vara anstötligt på något sätt, om vi arbetar så att det möjligen stöter den svenska uppfattningen litet grand, bara det i huvudsak främjar de asylsökandes egen situation och blir det allra bästa för dem.
Herr talman! Jag måste säga att jag är litet osäker om vad Per Arne Aglert menar med att staten skall ta ett totalansvar för dem som väntar här på besked om de skall bli accepterade som invandrare eller flyktingar. Om Per Arne Aglert menar att staten skall bestämma var de skall vistas, vill jag säga att detta bara kan göras genom att man tillgriper juridiskt tvång, vilket vi inte har några möjligheter att göra. Naturligtvis skulle man också kunna tillgripa praktiskt tvång genom att vägra ge de asylsökande hjälp under tiden de väntar här eller på annat sätt, men det är en åtgärd som vi inte vill vidta. Man måste alltså i det här avseendet ta hänsyn till vilka möjligheter vi har att ordna det så som Per Arne Aglert talar om. När det sedan gäller vilka åtgärder man bör vidta för att underlätta för dem som väntar här vill jag säga att detta är en viktig fråga. Det är möjligt att jag Nr 38 har en uppfattning som något skiljer sig från Per Arne Aglerts, men jag tycker att det kan vara rimligt att proceduren är sådan att de som accepteras som flyktingar eller invandrare skall uppleva detta som en förbättring av situationen i förhållande till hur den var under väntetiden och inte tvärtom, vilket ibland är fallet i dag. Jag tror det är rimligt att man ger dem som väntar Om förlust av å här det stöd de kan behöva under väntetiden, men det är först sedan de blivit borgarskap i visst fall ansvaret för dem. accepterade som flyktingar eller invandrare som staten har det totala
Herr talman!

Jag tror att mycket kan göras på det området.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat justitieministern om svenska kvinnor gifta med utländska män i vissa fall förlorar sina svenska medborgarskap enligt 7 § lagen om svenskt medborgarskap från 1950. Hon har även frågat om han anser att en sådan tolkning av paragrafen stämmer med artikel 9 i FN-konveationen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor och, om inte, vad han avser göra för att skydda svenska kvinnors rätt utomlands. Dessa frågor har överlämnats till mig. Enligt den tidigare svenska medborgarskapslagen från 1924 förlorades svenskt medborgarskap automatiskt bl.a. av den som genom giftermål blev medborgare i annat land och var bosatt i detta land. I förarbetena till den nuvarande lagen framhölls att svensk kvinnas förvärv av utländskt medborgarskap till följd av äktenskap med utländsk medborgare i princip inte borde medföra förlust av hennes svenska medborgarskap om inte förvärvet skett i enlighet med hennes önskan. I enlighet härmed infördes i 7 § i 1950 års medborgarskapslag en bestämmelse av innebörd att svenskt medborgarskap förloras endast av den som efter ansökan eller uttryckligt samtycke förvärvar utländskt medborgarskap. Kravet på ansökan eller uttryckligt samtycke tillkom således för att bereda svenska kvinnor, som är gifta med utländska män, möjlighet att i större utsträckning än tidigare behålla sitt svenska medborgarskap. Ett automatiskt förvärv av utländskt medborgarskap inverkar inte på det svenska medborgarskapet. De aktuella fallen handlar om svenska medborgare som sedan mer än tio år 8 är gifta med irakiska medborgare och är bosatta i Irak. Enligt den irakiska med en irakisk medborgare och bosatt i Irak sedan mer än fem år, inom sex Måndagen den månader sedan förordningen trätt i kraft antingen förklara att hon önskar 1 december 1980 erhålla irakiskt medborgarskap eller lämna landet. I de aktuella fallen är frågan, om förlustregeln i 7 § medborgarskapslagen medför att de svenska kvinnor som under trycket av de nya irakiska svenskt medbestämmelserna har förvärvat irakiskt medborgarskap leder till att de borgarskap i visst därigenom har förlorat det svenska medborgarskapet. fall Frågan huruvida förlust av svenskt medborgarskap enligt 7 § medborgarskapslagen inträder i de aktuella fallen kan med bindande verkan endast prövas genom att en s.k. medborgarskapsförklaring begärs hos regeringen enligt 11 § medborgarskapslagen. Innan regeringen meddelar en sådan medborgarskapsförklaring skall regeringsrätten yttra sig i ansökningsärendet. Initiativ till en sådan förklaring kan endast tas av den person vars medborgarskap det är fråga om. De kvinnor som Karin Ahrlands fråga rör bör alltså rådas att hos regeringen ansöka om en sådan förklaring att de är svenska medborgare. Endast i ett sådant förklaringsärende kan det fastställas om förlustregeln i 7 § medborgarskapslagen är tillämplig i deras situation eller inte. Jag kan av självklara skäl inte här och nu föregripa utgången av en sådan prövning. När det gäller frågan om 7 § i medborgarskapslagen är förenlig med artikel 9 i FN-konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor vill jag framhålla att det i medborgarskapslagen inte görs någon skillnad mellan män och kvinnor. Denna paragraf kan därför omöjligt stå i strid med artikel 9 i konventionen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Andersson för svaret. En första kommentar: Det här med citat, det är svårt det. Jag har alltså frågat fel statsråd, men rätt statsråd svarar mig. Min fråga hade däremot en något annan lydelse än den som återgavs i svaret. Jag frågade om ”dessa kvinnor kan anses ha förvärvat utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke”. Det är alltså det som det är fråga om, inte om gifta kvinnor förlorar sitt medborgarskap, men vi kan lämna detta därhän. Jag skall i stället gå in och tala i sakfrågan. Jag är säker på att Karin Andersson och jag är alldeles ense om att det i de flesta fall måste kännas tryggt för svenskar utomlands att ha ett svenskt pass och att vara medborgare i ett land där demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har en lång tradition och aldrig ifrågasätts. Nu är det emellertid så, att många svenskar bor och arbetar i totalitära länder, där den personliga friheten är starkt beskuren. De har olika skäl för sin bosättning där, och för oss är det en självklarhet att en svensk skall få bosätta sig var som helst utan att för den skull betraktas som mindre svensk av oss här hemma. För flertalet svenskar i utlandet är det säkert också så att de, trots att de i många år har bott i annan del av världen, till övervägande del är präglade av 9 sin svenska uppfostran och våra värderingar. De känner också en personlig trygghet, därför att de är svenska medborgare. Med ett svenskt pass kan de alltid räkna med vår hjälp, ifall det är oroligheter i det land där de vistas, och det är, som bekant, oroligt i många delar av världen. De litar på sitt gamla hemland, och jag tror att vi två är ense om att de bör kunna göra detta. Nu till Karin Anderssons svar. Får jag börja med att erinra om, att även om den nuvarande medborgarskapslagen är perfekt könsneutral och någon invändning inte kan riktas mot den på den punkten, var det så när de nuvarande bestämmelserna skrevs att ändamålet var att underlätta just för svenska kvinnor som gifte sig med utlänningar att behålla sitt svenska medborgarskap. Det fanns andra tankar om vad äktenskapet kunde medföra förr i tiden. Vi har alltså enligt förarbetena till lagen principiellt en positiv inställning till att man inte skall behöva förlora sitt medborgarskap bara därför att man gifter sig med en icke-svensk. Enligt 7 § förlorar man det svenska medborgarskapet endast om man förvärvar annat medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke. Det är lagtextens ord. Om man ser enbart till lagens bokstav är en ansökan eller förklaring att man Önskar bli medborgare i ett annat land i många fall självfallet skäl för att man skall mista sitt svenska medborgarskap. Men i förarbetena till lagen står det: ”Sådant förvärv av utländskt medborgarskap, som vederbörande icke kunnat undgå, borde sålunda i princip icke inverka på det svenska medborgarskapet.” Vi talar ibland om grunderna för lagstiftningen när det är litet marigt med texten. Jag har förstått att grunderna för hela medborgarskapslagen är att den som är född svensk och vill förbli svensk skall kunna så förbli. Men jag vill också gå längre. Om man bor utomlands och det landet kräver att man ansöker om att bli medborgare där för att man skall få stanna hos sin familj, är det då i praktiken inte fråga om sådant förvärv av utländskt medborgarskap ”som vederbörande icke kunnat undgå”, som i princip inte bör inverka på det svenska medborgarskapet? Självfallet kan Karin Andersson inte här och nu föregripa en prövning av de fall som jag anfört som exempel. Men jag skulle vilja veta ett par saker. Delar Karin Andersson min uppfattning om grunderna för lagstiftningen? Det är det första. Det andra är: Om man i en totalitär stat vilken som helst måste ansöka om medborgarskap där för att få stanna hos sin familj, har man då ”kunnat undgå” förvärv av medborgarskap i det landet? Jag har till sist, herr talman, noterat att Karin Andersson i sitt interpellationssvar använt uttrycket ”under trycket av de nya irakiska bestämmelserna”. Är det då fråga om frivillighet?
Herr talman! Karin Ahrland skojade litet med mig och sade att jag inte hade svarat på hennes fråga, som gällde någonting annat. Jag utgick emellertid ifrån att det var det svenska medborgarskapet som Karin Ahrland ville slå vakt om, och hennes inlägg här visar också att så var fallet. Jag tror alltså att vi kan förstå varandra även om svaret inte var formulerat exakt med utgångspunkt från frågan. Karin Ahrland ställde två frågor i slutet av sitt anförande. Som jag sade i svaret gjordes det i förarbetena till den lag som tillkom 1950 förtydliganden som skulle innebära att svenska kvinnor gifta med utländska män skulle ges större möjligheter att bevara sitt svenska medborgarskap. Man förde in kravet på ansökan eller uttryckligt samtycke, som inte fanns tidigare. Jag delar alltså i princip uppfattningen att det är rimligt att göra allt vad man kan för att bereda svenska kvinnor möjlighet att ha kvar sitt svenska medborgarskap om de gifter sig med utländska män, speciellt om någon grad av tvång är involverad i medborgarskapsfrågan. Men jag kan inte gå så långt att jag helt klart svarar på Karin Ahrlands första fråga, än mindre svarar på hennes sista fråga — det är just den frågan som skall bedömas av regeringsrätten och regeringen. Här är frågan om detta är den form av medborgarskap som man inte kunnat undgå. Sedan kan jag ha min privata uppfattning, men jag kan endast ge svar i enlighet med de möjligheter jag har enligt lagen.
Herr talman! Jag känner Karin Andersson så pass väl att jag litar på att hennes privata uppfattning är densamma som min och att hon, när hon sitter i regeringen, ger uttryck för sin privata uppfattning. Jag skall naturligtvis, som Karin Andersson rått mig, råda just dem som jag talat om att söka medborgarskapsförklaring. I de fallen litar jag på att både regeringsrätten och regeringen är förnuftiga. Men jag skulle vilja tillägga att det kan låta hur enkelt som helst för oss som sitter här i Stockholm i ett lugnt hörn av världen att ansöka om en medborgarskapsförklaring och att det kan låta så enkelt när vi säger att man skall vara positivt inställd. Men för dem som drabbas och bor långt härifrån och är beroende av lynnighet hos mer eller mindre totalitära regeringar är det inte så enkelt. Det är en i hög grad påtvingad valsituation som dessa människor har råkat in i. Dess värre kan den situationen uppkomma för flera människor. Det är därför jag hoppas att Karin Andersson följer utvecklingen noga. Jag vill till sist bara säga att det är enklare och det går fortare att tolka lagen i enlighet med grunderna än att vänta på en ändring av bokstaven. Får jag påminna Karin Andersson om domarreglerna i lagboken, där det står: ”Det konung med skäl vill, det skall räknas för lag, och det som menige man samtycka.” I det här fallet är statsrådet Karin Andersson att jämställa med konungen. Karin Ahrland är menige man som kommer att samtycka, om hon sköter de här ärendena.
Herr talman! Det låter ju som om Karin Ahrland och jag skulle kunna bestämma allting själva, men dess värre — eller kanske dess bättre — är det inte så. Orsaken till det förhållande som vi nu diskuterar är ju att finna framför allt i Irak. Tyvärr har vi mycket små möjligheter att få Irak att ändra sina bestämmelser. Det är en långsiktig procedur, i vilken man naturligtvis också måste arbeta på att via internationella kontakter och i FN förmå olika stater med regimer som vi inte gillar att tillämpa en medborgarskapslagstiftning som är human. I det arbetet vill jag verkligen hjälpa till. Sedan hoppas vi att också det aktuella problemet kan lösas.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att uppfylla riksdagens begäran om överväganden för att öka säkerheten vid takarbeten samt när förslag i frågan kan lämnas riksdagen. Uppgifterna från plåtslageribranschen om att en betydande del av landets flerfamiljshus saknar föreskrivna skyddsanordningar på tak eller har bristfälliga skyddsanordningar är oroande. Det finns självfallet en uppenbar risk för olycksfall vid arbete på tak med bristfälliga skyddsanordningar. Ansvaret för att en byggnad har föreskrivna skyddsanordningar på tak ligger enligt byggnadsstadgan i första hand på fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens skyldighet att löpande underhålla skyddsanordningarna så att inte hållfastheten äventyras. Vid flera tillfällen under 2r 1979 sammanträffade företrädare för bostadsdepartementet med bl.a. representanter för plåtslageribranschen och med berörda myndigheter. Som ett resultat av detta arbete kommer enligt vad jag erfarit statens planverk efter samråd med kommunförbundet att gå ut med en cirkulärskrivelse till byggnadsnämnderna. I skrivelsen rekommenderas byggnadsnämnderna att låta genomföra inventeringar för att klarlägga vilka byggnader som saknar tillfredsställande skyddsanordningar på tak. Jag villi detta sammanhang stryka under att fastighetsägarna snarast måste ta sitt ansvar för att gällande bestämmelser efterlevs. Även plåtslagarna och skorstensfejarmästarna måste nu enligt min mening bidra mera aktivt till att situationen förbättras och anmäla de brister som upptäcks till byggnadsnämnden eller yrkesinspektionen. När det gäller frågan om att skärpa nybyggnadsbestämmelserna för att öka säkerheten vid arbeten på tak kan jag informera om att denna nu utreds inom bostadsdepartementet. Som ett led i detta arbete har den skrivelse från plåtslageribranschen med krav på förbättringsåtgärder som Lars Ulander hänvisade till i sin interpellation nu remitterats till ett stort antal instan Nr 38 ser. Måndagen den Frågan om att införa nya bestämmelser för befintlig bebyggelse motsva 1 december 1980 rande de av plåtslageribranschen föreslagna nybyggnadskraven har beretts inom bostadsdepartementet. Därvid har kommit fram att införandet av sådana bestämmelser skulle leda till stora resursanspråk. Därtill kommer betydande administrativa problem. Mot bakgrund av detta har jag funnit att det f. n. inte är möjligt att införa nya bestämmelser för befintlig bebyggelse.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret. Det händer ju, när man frågar statsråd, att svaren som man får ibland är något svårtolkade. Svaret från bostadsministern är däremot, såvitt jag förstår, glasklart. Men jag vill ändå säga att jag inte är nöjd med bostadsministerns svar. Statsrådet Friggebo börjar med att konstatera: ”Det finns självfallet en uppenbar risk för olycksfall vid arbete på tak med bristfälliga skyddsanordningar.” Jag kan försäkra Birgit Friggebo att olycksfall inträffar på grund av bristfälliga skyddsanordningar. Det var av det skälet som riksdagen fattade beslut om att ge regeringen till känna det som jag skrev om i min interpellation, nämligen att ändringar i byggnadslagstiftningen måste vidtas för att göra arbetet på tak säkrare. Jag konstaterar att riksdagens beslut av regeringen inte anses bindande. Riksdagen har av regeringen begärt nya bestämmelser för befintlig bebyggelse. Det får vi inte. Skälet till att regeringen inte anser sig vilja ge plåtslagare, skorstensfejare och andra som arbetar på tak en arbetsmiljö som är säkrare än den i dag sägs vara brist på resurser samt administrativa problem. Bostadsministern säger: ”Mot bakgrund av detta har jag funnit att detf. n. inte är möjligt att införa nya bestämmelser för befintlig bebyggelse.” Hur beräknar man då resursanspråk mot olycksfall? Vad betyder enskilda människors tragedier för samhället? Birgit Friggebo konstaterar i svaret: ”Det finns självfallet en uppenbar risk för olycksfall”. Jag beklagar detta svar, där man använder kronor och ören som argument för att inte vilja göra ett ytterst farligt jobb något säkrare. Bostadsministern ger plåtslagare och sotarmästare goda råd. Menar bostadsministern att takarbetarna skall stoppa arbeten enligt arbetarskyddslagen? Det är väl den enda chans som dessa har efter dagens besked från regeringen. Både arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer är ense om att det finns risker för takarbetarna i detta arbete, och jag kan garantera Birgit Friggebo att många följer vad som händer på det området. Det svar som har lämnats kommer inte att vinna någon förståelse från dem som är berörda men som inte får det stöd som ett positivt handlande skulle ha gett. De frågar sig, om det är försvarbart att, som regeringen gör, spara några kronor på bekostnad av människors liv och hälsa. Jag sade förut att det var ett glasklart svar. Jag konstaterar att svaret på 13 att öka säkerheten vid takarbeten mina frågor är att regeringen inte tänker vidta några åtgärder för att uppfylla riksdagens begäran om övervägande av åtgärder för att öka säkerheten vid takarbeten. Jag konstaterar också att regeringen inte tänker lämna något förslag i denna fråga till riksdagen. Jag har några frågor till: Varför uppfyller inte regeringen riksdagens begäran? Vad menar bostadsministern med att det ”f. n. inte är möjligt att införa nya bestämmelser för befintlig bebyggelse”? Ytterligare en fråga: Vad innebär ”administrativa problem”, och vilka är dessa?
Herr talman! Riksdagen har begärt att regeringen skyndsamt skall överväga de här frågorna, i huvudsak i linje med den skrivelse som jag har fått från branschen och vad som anges i den socialdemokratiska motionen. De övervägandena pågår. För det första, när det gäller befintlig bebyggelse och eventuellt nya krav på den, anser jag att det är viktigt att de regler uppfylls som vi redan har. Där finns det olika möjligheter att påverka detta. Lars Ulander nämnde en möjlighet, nämligen att arbetare av olika slag vänder sig till yrkesinspektionen, som kan gå in och stoppa arbetet på de tak som inte uppfyller gällande bestämmelser. För det andra kan man vända sig till byggnadsnämnden, som kan utfärda åläggande för fastighetsägaren att vidta nödvändiga åtgärder. Det finns naturligtvis även andra åtgärder att tillgripa, nämligen att upplysa och utbilda arbetare av olika slag så att de faktiskt också använder de skyddsanordningar som finns. Sedan säger Lars Ulander att regeringen inte tänker vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande. Det är ju inte riktigt. Jag har svarat att vi utreder frågan om nya bestämmelser när det gäller nybyggnader. Jag nämnde också att ärendet gått ut på remiss till olika berörda parter och att vi avvaktar remisstidens utgång innan vi fattar beslut om eventuella åtgärder. Skälet till att jag i interpellationssvaret inte har lämnat någon tidsangivelse är att det inte är säkert att de eventuellt nya reglerna behöver bli föremål för riksdagens övervägande; det kan bli fråga om beslut som regeringen själv kan fatta.
Herr talman! Birgit Friggebo fortsätter att ge goda råd. Skälet till att man från plåtslageribranschen — både på arbetsgivarsidan och på arbetstagarsidan — gick till regeringen med ett krav på en förstärkt lagstiftning är att man med den nuvarande ordningen inte kunnat klara ut de här organisationernas problem. Jag uppfattar det ändå så att Birgit Friggebos råd till plåtslagarna, sotarna och övriga takarbetare innebär att de skall ändra på de rådande förhållandena genom att sätta stopp för jobben. Jag tycker att det är rätt fantastiskt att bostadsministern drar den slutsatsen trots att hon i svaret talar om ekonomin. Skulle man kräva fullkomlig säkerhet — och det har även de här arbetstagarna rätt att kräva — kommer det att bli oerhört dyrt. Om Nr 38 kostnaderna faller på plåtslagerimästarna återverkar det ändå på det totala Måndagen den folkhushållet. Kostnaderna kan därför inte spela någon som helst roll. 1 december 1980 Sedan säger Birgit Friggebo: Visst har vi gjort någonting — vi har sett över problemen på nybyggnadssidan! Det var inte det dessa organisationer och riksdagen begärde. Det fanns visserligen med, men det är bara en del av det hela. Vi har två miljoner kåkar i det här landet. F. n. byggs det ganska litet, och det är ändå det dagsaktuella läget som är viktigt för de här arbetstagarna. De vill ha möjligheter att arbeta i det befintliga beståndet. Det skulle vara skräp om det var lika dåligt med det nya beståndet, när man nu under flera år har diskuterat de anställdas säkerhet när de skall utföra sina arbeten. Jag har en känsla av att Birgit Friggebo själv inte är nöjd med att behöva ge ett sådant här svar. Att tala om kronor och ören när det är fråga om liv bör inte vara rimligt.
Herr talman! Vid de sammanträffanden som vi haft med både facket och branschen har frågan om nybyggnadsbestämmelser varit uppe, och det finns också redovisat i deras skrivelse. Men det som jag uppfattade som deras viktigaste krav var att de bestämmelser vi nu har skall följas. Då är det viktigt att man undersöker vilka möligheter man har att få till stånd en sådan tingens ordning att åtminstone dessa bestämmelser följs. Jag har redovisat några sådana möjligheter. Arbetstagarna har formella möjligheter att ingripa för att få till stånd förändringar. Det finns naturligtvis också andra möjligheter, nämligen att byggnadsnämnderna aktiverar sin tillsynsverksamhet. Det är också mot den bakgrunden som det vid de sammanträffanden vi haft på departementet med berörda parter har kommit fram förslag om att planverket tillsammans med Kommunförbundet skall gå ut till byggnadsnämnderna med en skrivelse och där redovisa förslag till inventeringar, besiktningsprotokoll och en del annat sådant. Detta är de möjligheter vi har att se till att de nu gällande bestämmelserna tillämpas i verkligheten till säkerhet och skydd för dem som arbetar på tak av olika slag.
Herr talman! Birgit Friggebo återkommer till de sammanträffanden som man haft med parterna, varvid det framhållits att man visst kan ta upp frågan om att få till stånd bestämmelser beträffande nybyggnationen. Jag förutsätter, Birgit Friggebo, att departementet klarar åtminstone den delen. Men man skall vara klar över att de problem som vi i dag har gäller de befintliga två miljoner husen, där det ständigt uppstår behov av arbeten, vilka måste klaras av uppe på taken och vilkas utförande är helt nödvändigt, inte minst för dem som vistas nedanför husen, t.ex. på gatorna. De hus som ännu inte är byggda ger oss ju inga som helst problem. Jag förutsätter, som sagt, att man inte kommer att fortsätta på samma slappa sätt som hittills. Det framhölls också att de bestämmelser som finns skall följas. Ja, men 15 att öka säkerheten vid takarbeten skälet till att arbetstagarnas organisationer, som efter riksdagens beslut kände både en förhoppning om och en glädje över att förhållandena skulle förbättras, nu gått till aktion är att man inte har fått gehör för sina synpunkter på säkerheten. Jag konstaterar — och det kan vara en hälsning till arbetstagarna — att Birgit Friggebo säger att arbetstagarna får ta upp kampen själva. Det som Birgit Friggebo då säger betyder att en oerhörd mängd arbeten kommer att stoppas. Jobben på taken är nämligen farliga, och de som utför dem känner inte något stöd från statsmakterna.

Herr talman! Jag anser inte att det är enbart arbetstagarna själva som skall sköta detta. Jag har också sagt att fastighetsägarna har ett ansvar för att deras hus uppfyller gällande bestämmelser och även för att de underhåller husen på ett sådant sätt att hållfastheten bibehålls. Jag har för avsikt att ta upp kontakter med fastighetsorganisationer av olika slag för att höra efter hur också de skall kunna skynda på anpassningen till de bestämmelser som finns redan i dag. Vad sedan gäller frågan om de administrativa bekymren vill jag säga att problemet är att det inte räcker med att införa nya bestämmelser som skall gälla för befintliga hus — det måste också kontrolleras att dessa bestämmelser följs. Redan i dag har vi bekymmer med de bestämmelser som funnits sedan 1960, eftersom de inte fvllt har slagit igenom i tillämpningen. Jag menar att det är viktigt att koncentrera sig på att se till att de bestämmelser som vi redan har uppfylls. Det finns olika vägar att gå, och det gäller för alla parter som är intresserade av denna fråga att samverka för att få till stånd en bättre tingens ordning.
Herr talman! Det som sades sist var beklagligtvis närmast ett besked om att man inte heller vad gäller nybyggnationen tänker ta upp dessa frågor. Även i den delen måste man ju kontrollera att säkerhetsföreskrifterna följs. Vad sedan gäller frågan om kontakterna med fastighetsägarna vill jag säga att man väl i allmänhet ägt sina hus under rätt många år och att kraven både från arbetsgivarna på plåtslageriområdet och från de berörda anställda länge har varit rätt bastanta. Det var inte därför att man önskade att Birgit Friggebo skulle ta kontakt med fastighetsägarna som man skrev och framförde önskemål om en ny lagstiftning. Jag tror inte att vi kommer speciellt mycket längre i denna debatt. Jag vill dock skicka med den hälsningen till Birgit Friggebo, som kan de här frågorna rätt väl, att hon arbetar vidare med dessa och ser till att få bekymren på detta område ur världen. Det gäller nämligen större problem än vad man kanske i förstone tror. Det är fråga om både fysiska och psykiska problem för dem som arbetar på tak, och även deras anhöriga är drabbade. Jag tycker att svaret i detta läge ger uttryck för en otrolig nonchalans. Man har velat putsa över problemen med ett slags polish, något som jag inte godtar och som jag vet att inte heller de fackliga företrädarna för takarbetare av olika kategorier accepterar.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig vad jag avser att göra för att eliminera de ekonomiska skadeverkningar som stoppandet av investeringarna i Stålverk 80 fortfarande utgör för Luleå kommun. Luleå kommun gjorde vissa investeringar i samband med den planerade utbyggnaden av Norrbottens Järnverk. När Stålverk 80 sköts på framtiden blev dessa investeringar onyttiga eller visade sig för tidigt utförda. Luleå kommun begärde gottgörelse av staten för sina kostnader. Någon juridisk rätt till ersättning direkt av staten förelåg inte. Regeringen har emellertid ansett att det från allmän skälighetssynpunkt kunde hävdas att kommunen borde få ersättning. En rad åtgärder har vidtagits i syfte att minska de ekonomiska verkningarna för Luleå kommun. På förslag av regeringen beslöt riksdagen år 1978 att bevilja kommunen särskild ersättning med 50 milj.kr. Samma år beviljades efter förslag i handelsstålspropositionen medel så att Norrbottens Järnverk kunde överta vissa av kommunen utförda anläggningar i Stålverk 80-området för 101 milj.kr. Regeringen hade också lovat, att Luleå kommun under femårsperioden 1978-1982 skulle få extra skatteutjämningsbidrag motsvarande en årlig utdebitering av kommunalskatt med en krona per skattekrona. Summan av de extra skatteutjämningsbidragen kunde uppskattas till ca 115 milj.kr. I extra skatteutjämningsbidrag har regeringen hittills beviljat Luleå kommun 86 milj.kr. för åren 1978-1981. Regeringen avser att fullfölja sitt löfte till Luleå kommun om extra skatteutjämningsbidrag med en krona per skattekrona även för år 1982.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Boo för svaret. Det är positivt att regeringen anser att det ur allmän skälighetssynpunkt fortfarande kan hävdas att Luleå kommun bör få ersättning för de skador som investeringsstoppet innebar. Vi har i denna kammare upprepade gånger framhållit vikten av likvärdiga levnadsbetingelser i olika regioner i landet. Arbete och service är två viktiga faktorer för att nå dessa goda betingelser. Den kommunala servicen är i detta sammanhang en viktig bit. Men kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar för att klara denna service. Kommunal service i exempelvis skogslänen kostar ca 2 000 kr. mer per capita än i riket i genomsnitt. Till detta skall läggas att Luleå kommun har råkat in i en situation som kommunen inte har kunnat påverka — en situation som i dagens läge är ohållbar. Kommunen har stora svårigheter att fullgöra sina skyldigheter mot medborgarna. Investeringsstoppet betyder att de ekonomiska sviterna av Stålverk 80-engagemanget på intet sätt är över för kommunens del. Kommunen har stor arbetslöshet, speciellt bland ungdomen, och ett accelererande underskott i långtidsbudgeten, trots omfattande strykningar i denna. Orsaken till detta är att kommunen inte erhållit full kompensation för sina ekonomiska skador. Som statsrådet sade har man beslutat om skatteutjämningsbidrag, och enligt de uppgifter jag har fått från kommunen är kommunen berättigad till ytterligare drygt 780 000 extra skatteutjämningskronor för perioden fram till 1980. Jag vill fråga: När kommer detta bidrag att betalas ut?

Herr talman! Den bedömning som gjordes 1978, när man avrundade det belopp som direkt utbetalats till Luleå kommun, grundades på då kända redovisningar. Om man skulle säga att det i vissa delar har uppkommit större kostnader för kommunen än som då bedömdes, som Frida Berglund säger, kan man också säga att det på andra områden blivit en förmånligare uppföljning av verkligheten än det bedömdes bli. Därför är det omöjligt att nu göra en direkt bedömning av vissa delar i uppgörelsen. Det får ske efter 1981 och 1982, då den sista utbetalningen av beloppen i skatteutjämningen som ställdes i garanti har gjorts. Jag vill med detta säga att om det kan göras en bedömning som visar att de målsättningar man totalt hade 1978 inte har infriats, får man självfallet göra en slutbedömning av hela den ersättning som Luleå kommun skulle ha fått enligt 1978 års principer.
Herr talman! Det är självfallet väldigt svårt att flera år i förväg göra bedömningar av vad hela stoppet skulle kunna innebära. Det kom ju också abrupt. Men redan när vi fattade beslutet här i riksdagen hade vi något delade meningar om hur mycket Luleå kommun skulle ha. Även om jag lämnar denna fråga, kan jag säga att den stora arbetslöshet vi har fått i kommunen och alla de problem den har fört med sig, bl.a. när det gäller ungdomarna, har inneburit väldiga kostnader för kommunen, som man inte har fått kompensation för på något vis. Detta gäller också de lediga lägenheterna. Den ekonomiska politik som regeringen allmänt har bedrivit har drabbat Luleå kommun hårt, inte minst med tanke på att kommunen har så små marginaler att röra sig med. Jag tycker det är mycket positivt när statsrådet Boo säger att kommunen om man bedömer det skäligt, skall få ersättning för de kommande kraven. Det är ett positivt löfte som vi skall ta fasta på. Jag vill inte vara pessimistisk i detta sammanhang, utan jag tycker att detta löfte är väldigt positivt och bra. Vi får sedan se hur det blir med uppfyllandet av det.
Herr talman! Jag vill först svara på Frida Berglunds fråga om när det skatteutjämningsbidrag som resterade för 1980 skall utbetalas och meddela att detta ingår i beräkningarna för 1981 års bidrag. När det sedan gäller Luleå kommuns finansiella ställning vill jag säga att denna är relativt god. Vid den bedömning som gjordes i samband med utanordningen av det extra skatteutjämningsbidraget visade det sig att Luleå kommun hade en betydande reserv i likvida medel, och den hart.o.m. ökat under 1980. Om man ställer Luleå kommun i relation till andra kommuner som fick extra skatteutjämningsbidrag, är det bara att notera att den andel Luleå fick faktiskt var betydligt större per invånare räknat än andelen för någon annan kommun.
Herr talman! Kommunministern säger att Luleå kommun fick mer än andra kommuner i skatteutjämningsbidrag, men det är heller ingen annan kommun i vårt land som har råkat ut för en sådan sak som det plötsliga investeringsstoppet. När det sedan gäller det som kommunministern sade om Luleå kommuns goda ekonomi vill jag säga att kommunen har en kommunalskatt på över 30 kr. Man har dessutom beslutat att höja skatten med ytterligare 40 öre för att klara kommande budget. Visserligen var man tvungen att göra det för att kompensera de fördyringar som blir en följd av momshöjningen och indragna statsbidrag för t.ex. lärarlöner, men man kan ändå inte säga att långtidsbudgeten ser ljus ut. Man måste också ta hänsyn till att kostnaderna skall bäras av en betydligt mindre andel sysselsatta människor än vad man hade räknat med från början. Jag vill emellertid avslutningsvis erinra om att statsrådet har sagt att man, om man inom regeringen finner det skäligt att ersätta kommunen, också skall göra det.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat säga att den mörka beskrivning av de ekonomiska perspektiven framöver som vi fick kanske ändå inte är riktigt relevant. Luleå kommun ingår ju i den grupp av kommuner som får skatteutjämningsbidrag, och därmed kommer självfallet ökningen av statsbidragen utöver skatteutjämningsbidraget att komma också Luleå kommun till del.
Herr talman!

Organisationen av den andliga vården vid sjukhusen är inte författningsreglerad. Den grundar sig på principbeslut som riksdagen har fattat vid behandlingen av frågor om den församlingsprästerliga organisationen i svenska kyrkan och statsbidragen till de fria trossamfunden. Inom svenska kyrkan vilar ansvaret för själavården vid sjukhusen på det pastorat där ett sjukhus är beläget och på de präster som får finnas anställda där enligt beslut av regeringen. De fria trossamfundens insatser vid sjukhusen förutsätts ske på frivillig bas, fr.o.m. i år med stöd av särskilda statsbidrag men utan statlig inblandning i verksamheten. Genom det tidigare nämnda riksdagsbeslutet samt ett annat riksdagsbeslut våren 1980 (prop. 1979/80:100 bil. 18, KrU 1979 80:246) förstärktes resurserna för andlig vård vid sjukhusen. Verksamheten byggs nu ut inom både kyrka och frikyrka. Med stöd av de resurser som statsbidragen har tillfört de fria trossamfunden inrättar dessa nya heleller deltidstjänster runt om i landet. Sveriges frikyrkoråd har tillsatt en särskild tjänsteman med uppgift att samordna insatserna men också att hålla kontakt med svenska kyrkans ansvariga inom arbetsområdet. Inom svenska kyrkan kommer dess diakoni nämnd att vara samordnande organ för sjukhusprästernas arbete. Vidare planerar Svenska kyrkans utbildningsnämnd tillsammans med Sveriges frikyrkoråd att fr.o.m. nästa år genomföra de första etapperna av ett reguljärt utbildningsprogram för präster och pastorer inom den andliga vården vid sjukhusen. Vad jag nu har sagt visar enligt min mening att trossamfunden själva är beredda att med stöd av de ökade resurser de har fått och i nära samverkan med varandra ta ansvar för den andliga vården vid sjukhusen. Den ekumeniska anda och ömsesidiga strävan till samverkan som riksdagen i sitt uttalande förordar åstadkommer man inte genom statliga regleringar. Ansvaret måste här vila på trossamfunden. Beträffande sjukvårdshuvudmännen —i allmänhet landstingskommunerna — har jag den tillförsikten att deras samverkan med trossamfunden skall präglas av en öppen och ekumenisk inställning. Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag att det f. n. inte finns skäl till åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret, men beklagar att det av detta framgår att inga åtgärder har vidtagits från regeringens sida med anledning av de tillkännagivanden som riksdagen i våras gjorde angående ansvaret för den andliga vården vid sjukhusen och om den ekumeniska prägel som bör karakterisera denna vård. Kommunministern framhärdar i den tystnad beträffande ekumeniken som präglade propositionen och som i våras åstadkom en livlig, om än något vilsen, debatt om vad ekumenik i den andliga vården innebär. Både propositionens tystnad på denna vitala punkt och debatten i massmedia och i riksdagen borde ha varit anledning nog för regeringen att vidarebefordra riksdagens tillkännagivanden till de tre adressaterna. Det var ju inte i första hand regeringen som uttalandena var avsedda för utan för svenska kyrkan, frikyrkosamfunden och sjukvårdshuvudmännen. Vad sade då riksdagen om ekumenik i den andliga vården? Jo, den sade, att när svenska kyrkan och de övriga trossamfunden går in i verksamheten, ”bör den förutsättningen gälla att möjlighet skall beredas dem att verka som likvärdiga parter med lika möjligheter att arbeta. Arbetet bör bedrivas i ekumenisk anda, vilket bl.a. innebär att det måste präglas av en ömsesidig strävan till samverkan. Detta synsätt bör också markeras med avseende på relationerna mellan sjukvårdshuvudmännen och trossamfunden.” Detta är klara besked om vad ekumenik innebär, men i debatten talades det bl.a. om—- ja, det sades rent ut i denna kammare —-att det ”i regel bör vara präster i svenska kyrkan som svarar för den särskilda verksamheten vid sjukhusen”. Glädjande nog tog Karl Boo avstånd från sådana uttalanden. Jag vill citera vad kommunministern i det sammanhanget sade i en tidningsintervju: ”Den andliga vården är bäst, om den sker i ekumenisk anda.” Detta uttalande gjordes just mot bakgrund av citatet nyss om vad ekumenik skulle innebära — på svenska kyrkans villkor. Mot denna bakgrund hade det varit konsekvent, och jag menar också tyvärr befogat, om regeringen hade distribuerat riksdagens uttalanden till de avsedda adressaterna svenska kyrkan, frikyrkorna och sjukvårdshuvudmännen. De statliga organen bör väl ha andra möjligheter att kommunicera med andra organ än genom författningar och regleringar. Det bör väl vara möjligt att helt enkelt vidarebefordra vad riksdagen har sagt med adress åt ett alldeles bestämt håll. Jag måste fråga: Är regeringen beredd att överväga lämpliga åtgärder, om det skulle visa sig behövligt för att ta bort varje missförstånd om vad som är ekumenik i den andliga vården vid sjukhusen?

Herr talman! Vi har noga studerat riksdagens beslut. Men jag får kanske så här i efterhand säga att jag inte förstod alla de förklaringar som gjordes i debatten här i kammaren. Jag hade inte tillfälle att närvara, men detta är min bedömning efter att ha läst protokollet. Sedan vill jag bara kort säga, att om trossamfunden skall verka som likvärdiga portar vid sjukhusen, krävs det självfallet främst att de fria samfundens insatser byggs ut kvantitativt. Genom statsbidraget har förutsättningar skapats för detta. Det är också, tycker jag, viktigt att notera att det var den inriktningen som förutsattes när de här resurserna ställdes till förfogande. Jag vill också säga att utvecklingen beträffande både svenska kyrkan och de fria trossamfunden tycks äga rum i enlighet med de förutsättningar som bedömdes vara för handen vid det tillfället. Jag tycker också att man vid avläsningen av praktiska insatser kan notera att arbetet verkligen sker i ekumenisk anda — i mycket fin bemärkelse. Och jag vill gärna ytterligare en gång säga att jag tycker att det är på det sättet man skall se på utvecklingen för framtiden av denna mycket viktiga verksamhet.
Herr talman! Det som har skett och sker i fråga om samverkan på området, och som kommunministern har redovisat i svaret, är i första hand en ekumenik på toppnivå. Men det verkliga provet på vad ekumenik innebär i den andliga vården kommer när verksamheten nu successivt byggs ut på de olika sjukhusen. Och jag menar att man behöver ha uppmärksamheten inriktad på de tendenser som finns där. De är enligt min uppfattning f.n. motstridiga. Jag vill gärna dela den optimism som kommunministern ger uttryck för, beträffande både sjukvårdshuvudmännens och trossamfundens förmåga och vilja att gå in i ett ekumeniskt präglat arbete. Jag hoppas den optimismen också skall motsvaras av verkligheten.
Herr talman! Jag delar Bertil Hanssons förhoppningar, och vi har således en gemensam uppfattning. Den gemensamma utbildning som nu läggs upp kommer säkert att vara en utomordentligt bra grund också för samarbetet på det lokala arbetsfältet.

Herr talman! Sven Aspling har frågat mig vilka motiv som föreligger för att riva upp ATP-reformen och vilka konsekvenser de i prop. 1980 81:20 om besparingar i statsverksamheten m.m. har regeringen lagt fram försiag om bl.a. ändring av beräkningsunderlaget för basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Denna proposition är i sin helhet motiverad av nödvändigheten av att begränsa det kraftigt ökande underskottet i statens finanser och i handeln med utlandet. Som angetts i propositionen kan vi som nation inte i längden kompensera en dyrare oljeimport genom att höja löner eller andra förmåner. Det är inte heller rimligt att, när indirekta skatter höjs i syfte att påverka konsumtionen av vissa varor eller den totala efterfrågan, detta motverkas genom automatisk uppräkning av basbeloppet och därmed av förmånerna för vissa befolkningsgrupper. Därför föreslås att en ny modifierad index skall läggas till grund för beräkningen av bl.a. pensionerna och skatteskalan. I denna index skall bortses från indirekta skatter, tullar och avgifter medan tillägg görs för subventioner. Vidare skall bortses från förändringar i energipriserna. Jag vill bestämt hävda att denna ändring av beräkningsunderlaget för basbeloppet inte innebär något upprivande av ATP-reformen. Vad det är fråga om är att begränsa den automatiskt verkande kostnadsutvecklingen, som håller på att allvarligt äventyra landets ekonomi. De föreslagna förändringarna innebär att de ersättningar som beräkningsmässigt är anknutna till basbeloppet kommer att utvecklas oberoende av förändringar av främst indirekta skatter och energipriser. Motsvarande begränsning skall göras vid justeringen av skatteskalan. Hur stora skillnader det blir mellan det nuvarande och det föreslagna beräkningssystemet är naturligtvis beroende av prisutvecklingen. Jag vill i detta sammanhang framhålla att det, som framgår av besparingspropositionen, är regeringens avsikt att återkomma med förslag om förbättring av pensionstillskotten för dem som bara har folkpension eller liten ATP.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det endast understryker att regeringen försatt sig i en fullständigt ohållbar situation då det gäller den s.k. sparaktionen på det socialpolitiska området. Motivet för att sätta i gång denna, låt mig säga det, fantastiska, karusell om basbeloppsberäkningarna har varit att spara pengar — 500 milj.kr. netto talar man om i den s.k. sparpropositionen. Av denna summa blir den s.k. Nu är regeringen uppenbart i full färd med att ta tillbaka vad man skulle spara. Man uträrdar löften till folkpensionärerna om ett extra pensionstillskott, vad jag förstår även efter 1981, och blandar på ett ojust sätt samman pensionstillskotten med värdesäkringen av pensionerna. Man lovade de handikappade att de inte alls skulle beröras av sparaktionen. Det höll naturligtvis inte. Nu är man i färd med att utfärda löften även till dem. Avser man att söka reparera det man nu håller på att ställa till med, så vet vi att varje åtgärd kostar pengar, och de 300 milj.kr. är snabbt förbrukade. Mina frågor blir därför: Vad kostar ett extra pensionstillskott? Vad kommer det att kosta att ge de handikappade kompensation för de försämringar ni avser att vidta? Vad kostar det att kompensera ensamstående kvinnor med barn som nu får se sina bidragsförskott försämrade? Vad kostar det för stat och kommuner att justera de negativa effekterna då det gäller existensminimum? Tala om detta! Riksdagen bör få veta det nu. Mot denna bakgrund tecknar sig en ytterst allvarlig situation. Kvar i så fall av er sparaktion på detta område blir i huvudsak aktionen mot ATP. Det är uppenbart ATP-reformen som skall ställas i strykklass, vilket kanske inte är så förvånande med hänsyn till det motstånd de borgerliga partierna reste då denna reform genomfördes. Riksförsäkringsverket har i sin utredning visat att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare med ATP sin pension urholkad så att den i stället för att motsvara 65 90 av en tidigare genomsnittlig inkomst, minskar till mellan 45 och 50 96. Det sker i ett pensionssystem som byggts upp med löntagarnas egna pengar. Nu vill jag fråga: Vad tänker ni göra med de 200 milj.kr. som ni skall spara genom att försämra och förändra ATP-reformen? Skall ni konfiskera pengarna eller skall ni sänka arbetsgivaravgifterna? Eller avser ni att med pengarna förstärka AP-fonden, som genom den inflationsekonomi ni bedrivit fått se sina tillgångar urholkade? Om det skulle vara fallet, är det fråga om helt andra motiv än dem ni presenterat för riksdagen. Och glöm inte att det är löntagarnas pengar det gäller — pengar som ni inte kan handskas med hur som helst.

Herr talman! Det är helt klart att en solidaritetspolitik som skall föras med framgång måste ha sin grund i en god ekonomi. Också den fördelningspolitik som regeringen bedriver och vill bedriva skall ha sin grund i en god ekonomi. Det är mot den bakgrunden man skall se de förslag som har lagts fram i besparingspropositionen. Genom den modifiering av basbeloppet som där föreslås får vi en bättre ekonomi. Det är, som jag sade tidigare, inte fråga om att urholka ATP-reformen. Det är f. ö. inte bara löntagare som har bidragit till denne, utan i stort sett hela svenska folket har bidragit till de pengar som finns i fonden. Jag tror att det i detta sammanhang är viktigt att slå fast att en stabil ekonomi också är grunden för att vi skall kunna tillgodose andra behov än de rent ekonomiska, de som avser den privata konsumtionen, även om det är nog så viktigt för t.ex. våra pensionärer. Det är också fråga om att vi skall kunna ge dem en god omsorg och en god omvårdnad på ålderdomen. Också här är förutsättningen en god ekonomi. De summor som Sven Aspling efterlyste är det inte möjligt att exakt återge här, eftersom de är beroende dels av löneutvecklingen, dels av inflationsutvecklingen, dels också av den utveckling som vi har på de i olika index ingående komponenterna. Men de siffror som här har angetts är ägnade att vara en utgångspunkt vid beräkningen av hur vi i detta avseende skall kunna bidra till att stärka landets ekonomi.

Herr talman! Om det funnes vett och reson i det vi nu upplever, så skulle regeringen naturligtvis se till att sparpropositionen — i varje fall i den del som gäller basbeloppsförändringarna — snabbt drogs tillbaka. Ni har några dagar på er innan skandalen är fullbordad. För en skandal är det, om ni som motiv för hela sparaktionen på detta område avsett att stärka statsfinanserna och förbättra budgeten nu och i fortsättningen. Av detta blir ju ingenting kvar, om ni avser att fullfölja de löften ni håller på att utfärda till pensionärer och handikappade för att de inte skall få vidkännas de försämringar som ni avser att vidta. — Eller tänker ni svika även de löftena? Senast i förra veckan stod budgetministern här i talarstolen och sade att handikappersättning, vårdbidrag, barnpension, barntillägg och bidragsförskott var sådana områden som han fick återkomma till i budgetpropositionen. Vilka grupper det är frågan om framgår av att ca 40000 har handikappersättning, att vårdbidrag utgår till ca 12 000 barn, att ca 40 000 har barnpension, ca 30 000 har barntillägg och att bidragsförskotten omfattar 220 000 barn. Det finns vidare 80000 förtidspensionärer med enbart folkpension och pensionstillskott. Härtill kommer den stora grupp folkpensionärer som har enbart folkpension och pensionstillskott. Den gruppen uppgår till närmare 600 000. Var och en förstår att skall ni kompensera alla dessa för de försämringar de nu får vidkännas genom urholkningen av basbeloppet, så lär de 300 miljonerna snabbt vara förbrukade. Kvar blir i så fall aktionen mot ATP-pensionärerna. Om det till slut blir så att hela den här fantastiska aktionen kommer att rikta sig mot ATP-reformen, kan jag, fru Söder, försäkra att ni har startat en ny och mycket allvarlig pensionsstrid här i landet.
Herr talman! Jag vill upprepa att det inte är fråga om att starta någon ny pensionsstrid, utan vad det är fråga om är att i ett ekonomiskt besvärligt läge bedriva fördelningspolitik. Det som Sven Aspling säger är ganska intressant. Han ifrågasätter om vi skall följa utvecklingen och kompensera de allra svagaste grupperna, som han nämnde — dvs. pensionärer med låg ATP eller ingen ATP alls, handikappade och människor som uppbär bidragsförskott — så att de hålls skadeslösa. Jag tycker att detta är en intressant synpunkt. För mitt vidkommande är det helt självklart att deras möjligheter att leva ett bra liv måste vara själva grunden i den solidaritetspolitik som regeringen bedriver.

Herr talman! Först sätter regeringen i gång en aktion för att försämra pensioner, handikappersättning, vårdbidrag, barnpensioner, barntillägg, bidragsförskott osv. för att sedan vända på klacken när fötterna blir kalla. Då börjar ni utfärda löften till alla grupper som kommer att drabbas av era sparaktioner. Det är ju detta det är frågan om, och det är det jag diskuterar här. Vad är då meningen med allt detta? Och vad har hela den här tillställningen tjänat till, såvida det inte från början varit fråga om en direkt aktion mot ATP? Jag skulle vilja rekommendera fru Söder att ta del av riksförsäkringsverkets yttrande till socialförsäkringsutskottet och även de andra yttranden som inkommit. Domen är förkrossande. Jag skall citera vad verket säger. Man slår fast att det står klart ”att den föreslagna ändringen av sättet att beräkna basbeloppet på lång sikt kan komma att förändra socialförsäkringens innehåll i basala avseenden”. Andra yttranden slår fast exakt detsamma. Ni håller på att undergräva hela ATP-systemet.
Herr talman! Jag har tagit del av vad riksförsäkringsverket har sagt. Jag vill fästa uppmärksamheten på att verket har sagt att det på lång sikt får dessa konsekvenser. Jag hoppas att Sven Aspling har uppfattat att vi följer åtgärderna med uppmärksamhet. Det är alltså i det kortare perspektivet vi skall se den här åtgärden. Jag tycker att det är en väsentlig skillnad i förhållande till de resultat som redovisats från riksförsäkringsverket. Jag vill än en gång upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att de åtgärder som regeringen vidtagit på den sociala sektorn innebär en socialt riktig fördelningspolitik.